Herr talman! Det är faktiskt ett ganska stort beslut som riksdagen kommer att fatta i dag. I ofärdstider, där alla brottas med ekonomiska problem inte minst i de offentliga budgetarna, har regeringen föreslagit, och riksdagen skall fatta beslut om, 63 nya miljoner kronor till svensk filmproduktion. Jag tycker att det är en kraftig markering från regeringens och riksdagens sida, och det visar att åtminstone staten anser att kulturen är mycket viktig. Det här innebär också signaler till andra aktörer i samhället som är engagerade i kulturfrågor. Riksdagen har under det senaste året, på förslag av regeringen, fattat en rad viktiga beslut för att hävda kulturens ställning även när det är ekonomiskt bekymmersamt i samhället. Det gäller dels den reformbudget som nu löper, dels att det gick att undvika att lägga in de specialriktade kulturbidragen i den s.k. kommunala påsen. Det här gäller också filmavtalet och regeringens beslut om projektering av ett nytt modernt museum. Vi som jobbar på den nationella nivån när det gäller kulturfrågor skall utnyttja detta faktum och de beslut som vi har fattat tillsammans för att inspirera andra aktörer inom kultursektorn att ta sitt ansvar. Vi vet att kultur bidrar till att inte bara höja kunskapsnivån, att roa osv., utan också bidrar till en ekonomisk tillväxt i samhället. Mottagandet av överenskommelsen om filmavtalet var mycket positivt. Nu är förväntningarna mycket stora i Filmsverige, inte minst bland filmarna, om att framtiden skall bli bättre för den svenska filmproduktionen. Det här uppfattas som en ny injektion, och det har gett större självförtroende hos filmskaparna. Det här handlar främst, så som det oftast är, om att mer pengar ställs till förfogande. Det handlar också om förändring i strukturen på verksamheten, där staten tar renodlat ansvar för den filmkulturella verksamheten. Vi har lyckats få in fler parter i avtalet, bl.a. Sveriges Television och TV4 -- vilka är stora bildproducenter. Det kan bli fråga om ett mycket fruktbart samarbete mellan flera parter. Det handlar också om större tydlighet och större anvarstagande för dem som skall fördela de pengar som nu finns till förfogande. Tidigare har olika kollektiva nämnder gjort fördelningarna, och nu blir det i stället ett antal konsulenter. De skall ha en självständig ställning. De skall inte bara sitta och vänta på ansökningar, utan de skall själva aktivt ta kontakt med manusförfattare och filmare och föra samman olika intressenter för att få en bra filmproduktion. Sammantaget gör allt detta att jag är mycket optimistisk inför framtiden när det gäller att hävda svensk filmproduktion i förhållande till import av framför allt amerikansk film. De flesta länder i Europa har ett filmstöd för att kunna hävda den nationella produktionen. Samtidigt skall vi vara medvetna om att det bl.a. är den stora importen och visningen av amerikansk film som gör det möjligt att få branschen att bidra till filmavtalet. Herr talman! Jag hade inte planerat att gå upp i talarstolen. Men jag anser att det är viktigt att man lyfter sig litet över ankdammsstadiet när vi har debatter här i riksdagen, att vi inte bara koncentrerar oss på en och annan detaljfråga, där man kan ha olika uppfattningar. Jag har velat framföra detta från riksdagens talarstol. Jag har träffat flera filmare och fått spontana kommentarer, och även brev, om detta filmavtal. De har varit mycket uppskattande, inte minst när det gäller regeringens ansträngningar att åstadkomma ett mycket bra avtal och se till att det finns resurser för att finansiera det.

Herr talman! Jag kan inte annat än instämma i det kulturminister Friggebo har sagt. Det är synd om hon har fått uppfattningen att vi inte tycker att detta är ett viktigt beslut, som verkligen måste uppskattas, inte bara av oss i utskottet utan också av svenska filmare och svensk publik. Svensk film har ett gott rykte som vi behöver värna om. Det behöver vi ha i ett framtida Europa. Jag håller helt med kulturministern om det hon sade i sitt inlägg. Jag skulle vilja säga följande till Ewa Hedkvist Petersen. Vi har tidigare talat om hur dyrt det är att producera film. För mig känns det konstigt att man skulle ha möjligheter att producera film överallt i landet. I t.ex. Göteborg finns en bra filmproduktion. ''Tala högre, det är så mörkt'' heter en av Götafilms nya filmer. Jag tror visst att vi skall ha filmproduktion på andra ställen än i Stockholm. Men jag är rädd för att det kommer att bli dålig kvalitet, om vi skall ställa krav på att film skall kunna produceras över hela landet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen säger att jag misstror kvaliteten. Det gjorde jag inte alls. Jag sade bara att jag känner en oro inför kravet på att man skall kunna producera film över hela Sverige. Jag nämnde Göteborg som ett exempel. Jag skulle kunna ta fler exempel. Jag vet att det också görs kvalitetsfilm i Norrbotten. Men vad är det för slags film vi talar om? Vi kanske inte talar om produktioner för 15 miljoner, utan om produktioner för under 1 miljon. Då är vi inne i en helt annan diskussion. Det stöd man nu kommer att ge till distribution av film och samproduktion mellan TV och filmare kommer också att underlätta spridning och produktion ute i landet. Det finns kanske inte så stort skäl till oro för att det inte skall bli en ordentlig samverkan över hela landet, som Ewa Hedkvist Petersen säger.
Herr talman! Jag pratar i första hand om kort och dokumentärfilmer. Att stödja produktion av spelfilm regionalt är mycket svårt och kostsamt. Kort och dokumentärfilmer är mycket viktiga i filmlivet och kulturlivet. De är viktiga, inte minst med den massmediala utvecklingen inom televisionen. Jag tror fortfarande att vi kommer att kunna se framtiden an med mycket stor tillförsikt. Vi kommer att få se många fina filmer framöver från hela landet. Det är viktigt att vi får göra det. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att det är min förhoppning att den statliga filmpolitiken framöver kommer att innebära att man stödjer regional filmproduktion.

Herr talman! Vad jag syftade på var främst Monica Widnemarks inlägg. Hon är ju officiell företrädare för oppositionen och Socialdemokraterna. Där fanns inte ett enda positivt ord eller något som helst försök till beskrivning av vilken typ av beslut riksdagen skall fatta i denna kammare i dag. Det var bara gnäll och otidigheter mot majoritetsförslaget. Naturligtvis är det ingen ankdammsfråga hur importen av kvalitetsfilm skall gå till här i landet. Importen av vuxenfilm har under lång tid skötts bra, på ett föredömligt sätt, av Filminstitutet. Men vi har ju en annan verklighet i dag. Under senare år har allt fler fristående företag och organisationer börjat importera vuxenfilm. Det har också ur konkurrenssynpunkt riktats kritik mot Filminstitutets sätt att sköta verksamheten. Dessutom ställs ju pengar till förfogande. Man ökar bidragen till dem som bedriver importverksamhet. Detta ingår i den struktur som finns i beskrivningen av vad Filminstitutet skall syssla med för framtiden och som styrelsen nu skall komma tillbaka med förslag om. Där handlar det om att filmkulturverksamhet som är statligt stödd skall bedrivas av Filminstitutet, om den inte bedrivs av andra. Det tycker jag är en självklarhet. Om andra gör det på ett bra sätt, behöver inte Filminstitutet ägna sig åt denna uppgift. Jag vill bemöta Monica Widnemark även i den sakfråga som hon tog upp. Jag tycker att hon överdriver riskerna för att importen av kvalitetsfilm för vuxna skulle minska eller försämras. Jag tror tvärtom att det kommer att bli bättre.

Herr talman! Jag har noterat att den anmälda debattiden i dag är 5 timmar och 24 minuter. Vi hinner väl med att ägna filmavtalet ytterligare ett tiotal minuter, eftersom kulturministern tränger sig in och vill ha ett ord med i laget när kammaren diskuterar filmkulturen i Sverige.

Herr talman! Vi står nu i begrepp att anta -- förhoppningsvis måste jag faktiskt säga -- en ny lag om krigsmateriel och export av sådan. Jag stöder den föreslagna lagen till viss del, för jag anser att den är ett steg i rätt riktning åtminstone. Samtidigt tycker jag att det är ett för litet steg. Propositionen går i väsentliga delar ut på en sammanslagning av ett par gamla lagar som innebär att statsmakten i princip skall ha kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. Man har en massa åsikter om utförsel av krigsmateriel, och man har en massa åsikter om samarbete med utländska samarbetspartners och om det procentuella ägandet inom försvarsmaterielindustrin. Det finns mycket som är viktigt i propositionen också. En linje i den är att lagen inte skall innehålla någonting som kommer i konflikt med EG:s regler på området eller med EES-avtalet. Däremot tycker jag att det är fel -- inte litet grand fel utan väldigt mycket fel -- att man över huvud taget skall ha en lag som säger att det är förbjudet att exportera krigsmateriel men att det i vissa fall kan göras undantag. Jag tycker att det i princip skall vara tvärtom. Det skall vara tillåtet att exportera krigsmateriel, med vissa undantag. Världen utanför Sverige har trots allt ändrat sig betydligt de senaste åren. Därför anser jag att motiven för en så rigorös lagreglering som vi har i Sverige och också på många andra håll i världen inte har riktigt samma bärkraft som förr. Vi får inte glömma det faktum att Sverige har tagit ett stort steg på väg ut i Europa. Därför anser jag att vi rimligen måste ge den svenska försvarsindustrin möjligheter att konkurrera på marknaden. I det sammanhanget får vi inte glömma att försvarsindustrin trots allt är en av de viktigaste sysselsättningsgrenarna vi har i Sverige i dag. Den ger landet 25 000--30 000 arbetstillfällen direkt och indirekt, och framför allt ger den goda exportinkomster. Därför tycker inte jag att det längre finns anledning att stänga in och knoppa av en industri som, om man ser den i ett internationellt perspektiv, har så goda utvecklingsmöjligheter och sådan livskraft. Att släppa försvarsindustrin helt fri är naturligtvis att gå litet för långt, men vi måste leta efter ett rimligt läge, och det ligger kanske någonstans mitt emellan -- jag vet inte; man måste utreda det mycket noga. Sveriges lagstiftning måste som sagt vara anpassad till omvärlden, om vi skall ge vår försvarsindustri rimlig chans att överleva. Därför tycker jag att det vore väldigt lämpligt att ytterligare fortsätta det arbete som har påbörjats och titta på vad vi skall göra för någonting. Då måste man på en gång ställa frågan: Vilka krav kan säkerhets och försvarspolitiken ställa på en fri krigsmaterielsmarknad? Jag menar, som jag sade förut, att utgångspunkten måste vara att vi skall ha en fri marknad, som under särskilt ömmande förhållanden får regleras. Den nuvarande lagstiftningen och den föreslagna, som vi förhoppningsvis skall anta i dag, utgår inte från detta. Det handlar mycket om att det skall vara tillstånd än hit och än dit. Man skall ha tillstånd för att sälja, man skall ha tillstånd för att få börja projektera, och man skall t.o.m. ha tillstånd för att påbörja samarbete med utländsk industri. Jag tycker att det är litet tokigt. I stället borde det på något sätt skapas en ny krigsmateriellagstiftning, en lag som handlar om anmälningsplikt. Företaget, Bofors t.ex., skall under projektets gång anmäla till KMI eller det organ som kan tänkas vara kvar att man står i begrepp att göra den och den affären på det och det sättet. Anmälan skulle kunna göras i efterhand, men det är klart att industrin inte gärna satsar en väldig massa pengar på ett projekt som anses osäkert. Tror man inte att man kommer att få genomföra det, ser företagen naturligtvis till att anmälan görs i förväg. Så dåliga affärsmän är de inte att de lägger ut miljarder på att utveckla någonting om de inte själva tror att affären skall komma till stånd. Jag anser att regeringens möjlighet att stoppa en affär eller ett avtal bör begränsas till att gälla fall där ett hot mot Sverige eller svenska intressen kan uppstå direkt eller indirekt eller när mänskliga rättigheter kan komma i allvarlig fara, t.ex. i diktaturer. Därför vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 3, men i stället för reservation 1 yrkar jag bifall till mitt särskilda yrkande, som är utdelat i kammaren och har följande lydelse: Med tanke på att det inom svensk försvarsindustri inklusive underleverantörer arbetar ca 35 000 heltidsanställda måste alla rimliga utvägar prövas för att kompensera en minskad inhemsk upphandling med ökad export. En strikt tillämpning av den nuvarande lagstiftningen innebär att det blir fortsatt svårt att öppna nya marknader. Detta leder till att ett stort antal affärer försvåras eller går om intet vilket försvårar den för långsiktig överlevnad nödvändiga produktutvecklingen och förnyelsen. Den nya vapenexportlagen bör tillåta export av försvarsmateriel till alla länder med undantag av ett fåtal länder som kan utgöra ett hot mot svensk säkerhet och i de fall där ett land grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Den nuvarande försvarsmaterielpolitiken är för restriktiv och bör ersättas av en mer liberal hållning. Härigenom får försvarsindustrin en rimlig chans att överleva och expandera. Vi måste ha ögonen öppna för att detta trots allt är en viktig näring i Sverige; en av de få som är lönsamma i dag. Därför måste vi ge den en rimlig chans att överleva.

Herr talman! När jag hör Robert Jousma kommer jag att tänka på de kvarlevor av ledare för den sovjetiska militärindustrin som vi ibland ser på TV, som hävdar att vapenproduktionen måste fortsätta för att vi skall klara sysselsättningen. Det här är alltså ett internationellt problem. Det är en gammalmodig och förlegad syn på svenskhetspolitiken som det internationella samfundet måste fortsätta sina ansträngningar att utmönstra. Både inom Europarådet, EG parlamentet och FN pågår diskussioner om hur man skall minska den vapenhandel som pågår. Den är för övrigt intimt förknippad med de ökande flyktingströmmar och de brott mot mänskliga rättigheter i många länder som Ny demokrati i andra sammanhang brukar uppmärksamma. Vart tog fredsvinsterna av det kalla krigets slut vägen? Är det inte nu som en ordentlig reglering av vapenhandeln och en nedrustning skall kunna påbörjas och fortsätta med kraft? Inför ett sådant här betänkande om en liberalisering av den svenska vapenexporten som ett led i att stärka vår säkerhetspolitik går mina tankar tillbaka till de diskussioner som jag varit med om under årens lopp när det gäller säkerhetspolitik. I slutet av 1950-talet var hela etablissemanget i Sverige i stort överens om att vi snart måste skaffa oss kärnvapen för att inte ryssen skulle komma och ta oss. Kärnvapenproven skulle genomföras någonstans i Norrlands inland -- inte så långt från den plats där jag bor nu. Vi som kämpade emot då betraktades till en början mer eller mindre som agenter för Warszawapakten och blev utsatta för en hel del spott och spe. När vi så småningom lyckades vända folkopinionen kom också beslutet att Sverige inte skulle skaffa kärnvapen. När man träffar svenska militärer i dag tackar de för de insatser som fredsrörelsen gjorde på 1950-talet -- för att vi stod på oss mot högerns och militärledningens krav på kärnvapen. I dag är det uppgåendet i den kommande europeiska stormakten som hägrar för etablissemanget Sverige; den stormakt som i framtiden, i värsta fall, kan få tillgång till kärnvapen -- där vill vi bli medlem. De europeiska vapensmedjorna skall nu samordnas och omstruktureras för att passa den europeiska unionens behov. I det behovet ingår givetvis att europeisk krigsindustri skall kunna konkurrera på världsmarknaden med främst USA:s krigsindustri. Efter Gulfkriget som blev ett veritabelt skyltfönster för amerikansk krigsteknologi har naturligtvis behovet att stärka och utveckla den europeiska krigsindustrin ökat i konkurrensens namn. Redan den förra regeringen lät FMV i september 1991 framföra en svensk intresseanmälan att delta i IEPG, dvs. de europeiska NATO-ländernas krigsmaterielsamarbete. IEPG menar att Sverige tills vidare får nöja sig med att anpassa sina regler för vapenexport och vapenimport till de regler som tillämpas av flera länder inom IEPG. Vad jag förstår är propositionen just en anpassning av begrepp och regler som tillämpas inom delar av Om utvecklingen inom EG fortsätter, trots alla hinder som nu tornar upp sig, uppstår förr eller senare en gemensam krigsmaterielmarknad också inom EG. Det framgår ju också av Det är en omfattande utlandssamverkan med NATO-länder och vapenexport till NATO-länder som propositionen öppnar för. Vänsterpartiet anser att dessa åtgärder inte är förenliga med en trovärdig alliansfri svensk politik syftande till neutralitet i krig. EG-staterna skall uppenbarligen kunna delta i krig runt om i världen med svenska vapen, eller i varje fall svensk ammunition. Om de nu föreslagna reglerna varit i kraft skulle man, såvitt jag förstår, kunnat få leverera ammunition till Chile redan efter militärkuppen Falklandsöarna och kanske också till Burma när de ville förstärka sina lager av Carl Gustaf-granater i inbördeskriget. Förmodligen hade vi också kunnat fortsätta exporten till Jugoslavien ända tills FN:s vapenembargo infördes. Sveriges samarbetsländer vars regler skall reglera en viss del av krigsmaterielhandeln från Svergie har haft en mycket generös vapenexportpolitik. USA säljer ju t.ex. vapen till Israel och Saudiarabien, Frankrike till en lång rad länder, bl.a. Angola, Det är alldeles uppenbart att internationaliseringen av krigsmaterielindustrin och de nya reglerna gör det allt svårare för riksdag och regering att styra var någonstans i världen svenska vapen hamnar. Denna politik, menar jag, är motsatsen till säkerhetspolitik. Vi förbehåller oss rätten, herr talman, att köpa råvaror och halvfabrikat billigt i den fattiga delen av världen. Vi förbehåller oss också, i den rika världen, rätten att kräva betalning av räntor och amorteringar på gigantiska skulder från de små inkomster som dessa länder har av sin export -- skulder som de pådyvlats av okunniga ledare i samarbete med västerländska banker. När konflikterna på grund av fattigdom, klassklyftor, utplundring och svält utbryter erbjuder den rika världen den fattiga världen vapen och förmår den att sätta sig ännu mer i skuld. Det kommer i framtiden att falla en tung historisk dom över vår världsdels vapenexportpolitik gentemot tredje världens länder. Det är hög tid att de resurser som nu kan friställas i den rika delen av världen används för att skapa en fredlig ekonomisk utveckling i den fattiga delen av världen. Jag har ofta fått frågan från fredsaktivister i andra länder hur Sverige, som vill framhålla sig som en fredsmäklare i världen, kan vara en av de stora vapenexportörerna trots att vapenexport i princip varit förbjuden. Jag har då tvingats erkänna att utförsel av krigsmateriel kan ske på flera sätt: dels kan regeringen ge tillstånd, dels kan regeringen avstå från att ge tillstånd men se genom fingrarna med handeln, dels kan krigsmaterielindustrin smuggla ut vapen, dels kan Sverige ha samarbetsavtal med andra länder. Möjligheterna är alltså många. Det är därför, herr talman, en underdrift att påstå att Sveriges anseende som fredsmäklare i världen undergrävs av vapenexportpolitiken. Denna proposition och detta betänkande ändrar inget väsentligt i detta avseende. De glidande och luddiga formuleringar som används för att ge möjlighet att förhindra vapenexport förstärker snarare intrycket av hyckleri. Med det vill jag, herr talman, yrka bifall till Bertil

Herr talman! Herr Hurtigs inpass var mycket intressant. Han har givit prov på sitt, hoppas jag, breda register och kunnande. Han var inne på Ny demokratis flyktingpolitik, näringspolitik och ulandshandel och t.o.m. biståndspolitik och EG politik. Det var inte litet kunnande han presenterade! Samtidigt måste jag hålla med om att Bengt Hurtig i någon mån har samma åsikter som jag. Jag håller med att vapenexportpropositionen inte inger någon större trovärdighet, med förbud mot vapenexport vilket av egenintresse ständigt frångås. Det vore bättre med ett generellt ''ja'' till vapenförsäljning, med vissa begränsningar. Det skulle utomlands ge större tilltro till vår politik i det här fallet. Det är emellertid synd att Bengt Hurtig drar in EG debatten. Man kan tycka vad man vill om EG, men vi får aldrig glömma att EG egentligen är världens största fredsrörelse. EG bildades i syfte att utjämna en mängd strukturella förhållanden, handelshinder skulle tas bort och ett enat Europa skulle uppnås. På så sätt skulle länderna i Europa inte ha anledning att hyra agg mot varandra. Hur det sedan lyckas beror naturligtvis på en hel del omständigheter. Herr Hurtig glömmer även att den svenska försvarsindustrin är en otroligt viktig del i totalförsvaret av Sverige. Efter en mycket olycklig tolkning av 1925 års försvarsbeslut befann vi oss åren 1938 och 1939 nästintill avklädda och tandlösa i det här landet, när det började bli oroligt runt omkring oss. Vad hände då? Omkring år 1942 hade vi byggt upp ett fullt trovärdigt försvar, trots avspärrningar runt omkring oss. Det försvaret utgjorde en bidragande orsak till att Sverige inte blev anfallet 1942. Det skulle helt enkelt ha kostat för mycket. Hur skulle detta ha kunnat ske utan en väl fungerande försvarsindustri? En försvarsindustri går inte att väcka till liv vid behov, utan måste kontinuerligt finnas i ett land. Ett sätt för en försvarsindustri att överleva är att den ges tillfälle att utveckla och sälja dess produkter i samarbete med andra länder, därför håller jag inte med Bengt Hurtig.
Herr talman! Jag konstaterar att Robert Jousma i viss mening är en ärligare reaktionär än andra borgerliga företrädare. Jag håller emellertid inte med om att frihandel på det här området är något som bör eftersträvas. Det är hela världssamfundet egentligen emot, precis som man är emot frihandel med narkotika och andra vådliga produkter. Vi måste ha en likartad moralisk inställning till detta. Robert Jousma säger vidare att EG är en fredsrörelse. Tack och lov har krig mellan Frankrike och Tyskland förhindrats genom bildandet av EG, men vad är EG för slags fredsrörelse som måste satsa på den upprustning och integrering av försvarsindustrin som nu pågår. Vilka hot framträder utifrån mot EG? Det är väl inte en fredsrörelses främsta uppgift att konkurrera med krigsmaterial. Försvarsindustrin är viktig, och därför anser också Vänsterpartiet att Sverige behöver en försvarsindustri. Vi måste emellertid ta god tid på oss för att avveckla vår krigsmaterielexport. Vänsterpartiet har även föreslagit en omställningsfond för att kunna skapa civil produktion i den industri som drabbas av minskad export. Jag tror att även Robert Jousma egentligen inser att flykten av 18 miljoner människor i världen till stor del beror på de krig som förs med hjälp av de vapen som kommer från västvärlden, däribland Sverige.
Herr talman! Helt kort skulle jag vilja beröra EG och EG:s eventuella fiender. EG har i dag precis samma problem som Sverige, nämligen oförutsägbarheten. Den farligaste fiende som man kan ha är det oförutsägbara, eftersom den inte går att identifiera. Man måste därför ha ett något större försvar. Jag undrar om inte Bengt Hurtig egentligen håller med mig när det gäller det virrvarr av regler som vi har i dag. Dessa regler innebär risk för misstolkningar och missbedömningar av vilka länder som man får exportera till. Det måste vara lättare att göra undantag för ett fåtal länder, vilka kan utgöra hot mot svensk säkerhet, och vilka grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Det är ett mycket bättre instrument att styra exporten med, än med en massa luddiga regler som bygger på undantag.
Herr talman! Vi hade regler som utsade att just Jugoslavien var ett land dit vapen kunde exporteras. Nu ser vi hur de vapnen används. Det gjordes alltså en felbedömning. Det kan vi säga nu i efterhand. På grund av problem med att kunna bedöma länder, menar vi att man möjligen kan sträcka sig till en bedömning när det gäller de nordiska länderna, som tillhör samma kulturkrets och som har likartade säkerhetspolitiska intressen.

Herr talman! Replikskiftet mellan Robert Jousma och Bengt Hurtig får väl vara kommentarer nog till de hittillsvarande inläggen. Jag vill begränsa mig till att kommentera tre avsnitt i denna proposition, genom att inleda mina betraktelser genom ett par viktiga konstateranden. I vårt land har vi en stor förmån, nämligen att i denna riksdag vara i stort sett helt och hållet ense om den utrikes och säkerhetspolitiska inriktningen. Ett inslag i denna enighet, som ger vårt land trygghet, utgör vårt åttagande att hålla ett effektivt försvar. Vi är också eniga om att det krävs utlandssamverkan för vår försvarsindustri, för att uppnå ett effektivt försvar. Med dessa förutsättningar kan man säga att förutsättningarna för svensk krigsmaterialexport är fastlagda. Vi har i vårt land utrett och övervägt krigsmaterielexporten på ett ovanligt grundligt sätt, och dessa utredningar och överväganden har alltid i huvudsak slutat på samma sätt: Vår utlandssamverkan skall bestå. Den måste emellertid vara sådan som angivits i svensk lagstiftning sedan länge. Grundlagen i lagstiftning är ju att ett principiellt förbud föreligger. Regeringen ges dock rätten att tillämpa av riksdagen uppställda riktlinjer i vad avser att ge undantag från förbudet. Den här lagen som vi nu i kammaren debatterar är egentligen ingenting annat än en kodifiering av en praxis, en grundläggande politisk värdering som vårt land i stor bredd och under stor enighet har omfattat under lång tid. Det gör debatten litet enklare. Det gör att man i den här debatten kan ägna sig åt att diskutera de få avsnitt som föranleder problem i utrikesutskottets behandling. Först vill jag påpeka att den huvudsakliga inriktning som vi har givit vår krigsmaterielpolitik ålägger oss omsorg om målen för vår utrikes och säkerhetspolitik, men också omsorg om försvarsindustrin och dess anställda. Av det här förslaget har försvarsindustrin kommit att drabbas av en utvidgning av klassificering av krigsmateriel till nya grupper av försvarsmateriel. Givetvis är det inte ett lämligt sätt att visa omsorg om försvarets behov av högteknologiska och rimligt prissatta försvarsmateriel. Det är inte heller ett rimligt sätt att dra omsorg om försvarsindustrins framtid.

Jag sade inledningsvis att enighet i svensk utrikesoch säkerhetspolitik är en stor och ovärderlig tillgång. Riksdagens utrikesutskott lade därför ned stor möda på att söka finna formuleringar som kunde bevara enigheten, och det lyckades vi med. Det sägs i betänkandet att utvidgningen när det gäller den europeiska gemenskapens länder skall gälla och utvecklas i den takt som samarbetet med dessa länder fördjupas. Det är en mening som inte får övertolkas, men det är också en mening som ger de partier som står bakom detta uttalande ett stort ansvar för framtiden. Den långsiktighet och den stabilitet i den politik som ligger i detta har vi alla nu ett ansvar för att fortsatt upprätthålla. Jag vill också notera att utrikesutskottet ägnade stor möda åt att diskutera frågan huruvida de nya formuleringarna avseende mänskliga rättigheter var tillfredsställande, gick tillräckligt långt, inskränkte eller utvidgade plikterna för den svenska regeringen. Vi har nu kommit fram till en enighet i detta hänseende, som är ett tolkningsuttalande. Riksdagen har lagt ett tolkningsuttalande i ett tillägg till lagtexten. Jag vill gärna understryka att ett sådant tolkningsuttalande har stor och avgörande betydelse vid tillämpningen. Även här noterar jag alltså med stor tillfredsställelse att utskottet förmådde bli enigt i ett så viktigt avseende, där det finns skilda meningar i riksdagen. Med detta noterande av en bred enighet, förutser jag en långvarigt stabil politik i detta viktiga hänseende. Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, har den utlandssamverkan som lagen lämnar möjligheter till ett syfte, nämligen att öka den svenska säkerhetspolitikens verkställbarhet. Det är det enda målet. Vi har ingen anledning att uttala någon uppfattning om omvärldens reaktioner till följd av att vi anstränger oss att upprätthålla vår säkerhet.

Herr talman! Vi socialdemokrater står bakom utskottets betänkande, och vi gör det därför att vi på viktiga punkter har lyckats få med oss den borgerliga majoriteten i fråga om betydelsefulla förändringar jämfört med propositionen. Först gäller det situationen för mänskliga rättigheter i samarbets och mottagarlandet. Propositionen innebär en skärpning i ett avseende: i fortsättningen skall bestämmelserna gälla alla vapen, inte bara dem som kan antas användas för att undertrycka mänskliga rättigheter. Däremot var förslaget i propositionen en uppmjukning genom formuleringen att tillstånd inte skall lämnas till stat där ''omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer''. Det här var en formulering som vi socialdemokrater inte kunde acceptera, dvs. Vi anser att kravet på respekt för mänskliga rättigheter måste vara ett centralt villkor för att tillstånd för svensk krigsmaterielexport skall beviljas. Vi är därför till freds med utskottets betonande av att propositionen inte får tolkas som någon uppmjukning i förhållande till hittillsvarande praxis, såsom Nic Grönvall mycket riktigt påpekade. Utskottet betonar i fortsättningen vikten av att regeringen gör en mycket noggrann bedömning av situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i de länder som kan bli aktuella för utlandssamverkan på krigsmaterielområdet. Vi utgår vidare från att tillämpningen av kriteriet för mänskliga rättigheter sker med iakttagande av särskilt stor restriktivitet. Det är en bra markering. Den andra markeringen med anledning av den socialdemokratiska utskottsgruppens motion gäller länderkretsen. Det är mycket riktigt så, som Nic Grönvall påpekade, att utskottet har enats om att i princip avvisa förslaget i propositionen om att utvidga länderkretsen. I dag säger riktlinjerna att utrikespolitiska hinder i samband med utlandssamverkan och export inte anses gälla för de nordiska länderna och inte heller för de traditionellt neutrala länderna Schweiz, Österrike och Irland.

Herr talman! Det är naturligtvis så, som Nic Grönvall påpekade, att det här är en kompromiss; vi har fått ge och ta. Men det är också viktigt, som Nic Grönvall dessutom påpekade, att det finns en bred uppslutning bakom riktlinjerna. Genom våra skrivningar -- Nic Grönvall kallade dem tolkningsuttalanden -- har vi gett regeringen möjligheter att hantera dessa frågor. Det är också viktigt att vi är överens, då vi har hört uttalanden i motsatt riktning.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

Herr talman! Export av krigsmateriel är ett ganska besvärligt kapitel. Vi känner alla motvilja mot användning av dessa krigsmateriel. Vi känner det som djupt tragiskt om svenska vapen kommer till användning i konflikter någonstans i världen. Det är någonting som vi vill förhindra. Vi känner också olust inför tanken att export av krigsmateriel skall vara en inkomstkälla för oss, att Sveriges ekonomi skulle stärkas av andra folks olyckor. På allmänna moraliska och känslomässiga grunder är det frestande att säga: Vi skall över huvud taget inte syssla med vapenexport. Det är en typ av affärer som vi inte skall stoppa våra fingrar i. Men när vi tänker ett steg till drabbas vi av insikten att vi själva har tagit ställning för att kunna försvara oss. Om något land skulle angripa oss tänker vi möta det angreppet med vapen i hand. För att hålla den möjligheten öppen måste vi ha vapen. Vi har för egen del tagit ställning för att vi skall ha rätt att ha vapen. Vi tycker också att det är önskvärt att vi i så stor utsträckning som möjligt själva kan producera dessa vapen och inte behöver vara beroende av andra länder. Skall detta vara ekonomiskt realistiskt förutsätter det att vi kan sälja en del av de vapen som vi tar fram och utvecklar. Behovet av att kunna exportera för att kunna upprätthålla en egen krigsmaterielindustri är naturligtvis ett av de viktigaste argumenten för att upprätthålla en vapenexport. Men jag tycker att det finns ett annat argument som är ännu viktigare, och det är att vi måste tillerkänna andra länder samma rätt som vi kräver för oss själva. Vi anser att vi har rätt att beväpna oss, och vi anser att vi har rätt att kunna köpa vapen från andra. Att då på moraliska grunder säga att andra inte skall ha rätt att köpa vapen av oss håller inte -- det är dubbelmoral. Paradoxen är t.o.m. att skulle vi avskaffa vår vapenexport och därmed stora delar av vår vapenindustri skulle vårt behov av att kunna köpa vapen från andra bli ännu större. Det vill säga att vi skulle bli ännu mer beroende av att andra länder är beredda att göra det som vi själva anser vara omoraliskt att göra, nämligen att sälja vapen. -- Det är ett resonemang som inte håller. Slutsatsen måste vara att vi är beredda att sälja vapen till länder som behöver dem på ungefär samma grunder som vi gör, d.v.s. någorlunda anständiga länder som för en fredlig politik och som anser sig behöva vapen för att skydda sig mot angrepp. Ett annat viktigt kriterium är naturligtvis att vi inte genom vår vapenexport göder väpnade konflikter på andra håll i världen. Det är det här som har lett fram till den typ av avvägningar som vi gör i vår lagstiftning. Vi anser att andra länder bör kunna få köpa vapen av oss, men vi vill försäkra oss om att de länder som köper vapen av oss beväpnar sig på i princip samma premisser som vi själva gör och att vi inte understöder konflikter i andra delar av världen genom vår vapenexport. Det här är naturligtvis en mycket svår balansgång. Vår förhoppning är att de riktlinjer som vi nu kommer att ta ställning till i kammaren skall vara ett fungerande instrument i det här arbetet. I stor utsträckning innebär de riktlinjer som nu med utgångspunkt från propositionen föreslås i betänkandet en kodifiering av den praxis som redan finns. Den ansluter mycket nära till tidigare riktlinjer och innebär en anpassning till det sätt på vilket de faktiskt har tillämpats på olika områden. Men det finns också, herr talman, ett annat element i den här lagstiftningen, och det är -- kan man säga -- en internationalisering. Vi anpassar en del begrepp till vad som är vanligt utomlands och framför allt bland våra nära grannar i Västeuropa. Det ser jag som uttryck för en insikt om att det krävs ett internationellt samarbete när det gäller vapenexportspolitik. Lika viktigt som det är att vi själva har en väl avvägd vapenexportpolitik, att vi motverkar missbruk av svenska vapen, lika viktigt är det att vi arbetar aktivt för att komma till rätta med den djungel som den internationella vapenhandeln utgör. I konflikt efter konflikt runt om i världen ser vi hur lätt det är att skaffa sig vapen. Alldeles oavsett vilken exportpolitik Sverige har finns det ingen krigsherre någonstans i världen som inte kan skaffa sig de vapen han önskar sig, inte ens i de fattigaste av länder. Det visar att det krävs ett nära internationellt samarbete på vapenexportens område, för att få till stånd strikta och enhetliga regler och en effektiv kontroll av vapenhandeln. För oss ligger det naturligtvis närmast till hands att bygga ut samarbetet med i första hand våra grannar, inte minst länderna i EG. Förslaget i propositionen och utskottsbetänkandet lägger en grund för ett sådant samarbete. Enligt mitt sätt att se utgör alltså inte det Europasamarbete som vi försöker bygga upp på vapenhandelns område den nya europeiska unionens vapensmedjor. Det är ändå viktigt att komma ihåg att EG, och även EU efter Maastricht, inte innehåller något militärt samarbete. Däremot är det internationella samarbetet nödvändigt för att komma till rätta med den vilda vapenhandel som nu präglar världsmarknaden. Det är en viktig uppgift för svensk fredspolitik att få till stånd en sanering på det här området. Här måste vi vara aktiva internationellt. Samtidigt som de föreslagna riktlinjerna lägger en bra grund för en nationell svensk vapenexportpolitik lägger de också en bra grund för ett aktivt svenskt internationellt arbete på vapenexportens område. Därför vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Om jag förstod Pär Granstedt rätt sade han att Maastricht inte innebär något samarbete på det militära området. Men den deklaration som nio stater som är medlemmar i både Västeuropeiska unionen och EG gjorde är en bilaga till Maastrichtavtalet, och där säger man ju att det är viktigt att öka samarbetet på rustningsområdet i syfte att skapa just ett europeiskt rustningsprogram. Vidare sköts ju samordningen på den europeiska scenen av IEPG, och syftet med det är att stärka den europeiska krigsmaterielindustrins konkurrenskraft gentemot USA, om man skall tro de beskrivningar som lämnas på det här området. Johan Åberg, som var försvarskommitténs ordförande, att Sverige på de mer sofistikerade materielområdena -- som elektronik, flygplan och robotar -- kommer att hävda sig väl i Europa. Generellt har de svenska företagen mer att vinna på EG-marknaden än de har att förlora på en skärpt konkurrens på hemmaplan. Jag skulle vilja fråga Pär Granstedt om han anser det vara ett viktigt argument för medlemskap i den europeiska unionen att stärka den svenska krigsmaterielindustrin.
Herr talman! Vad nio stater säger i en bilaga till Maastrichtavtalet. Om något skall ingå i Maastrichtavtalet eller bli ett avtal inom EG/EU krävs att tolv stater medverkar enligt Romavtalets beslutsregler, och det vet naturligtvis Bengt Hurtig. Att staterna i den västeuropeiska unionen har synpunkter på ett försvarssamarbete är utmärkt. Det är deras sak, och det behöver vi inte bekymra oss om. Vi har inga planer på att gå med i Jag tycker inte att det finns något speciellt intresse av att man skall köpa vapen i USA. Om svensk eller europeisk vapenindustri kan hävda sig i konkurrensen med USA är det bara att välkomna. Det innebär inte en ökad vapenproduktion och vapenanvändning i sig. Den allmänna tendensen i Europa är som bekant för närvarande avrustning, vilket jag tycker är positivt. Jag vet inte varför Bengt Hurtig slår vakt om vapenhandeln med USA, att det skall vara så viktigt att importera från USA. Den sista frågan gällde om den svenska vapenindustrins intressen skulle vara ett motiv för att gå med i EU. Så är det naturligtvis inte. Jag tror inte heller att svensk vapenindustri skulle gynnas speciellt mycket om vi gick med i EG eller EU. Det är en tämligen irrelevant hänsyn. Det samarbete som svensk vapenindustri kan vilja ha med andra företag i Europa kan man lika gärna ha utan ett svenskt medlemskap.
Herr talman! Dessa nio länder är inte vilka länder som helst. Det är den starka kärnan i EG som har den här uppfattningen. De kommer naturligtvis att fortsätta att driva den. Det är Danmark -- framför allt --, Irland och Grekland som försöker bromsa det här. Vi borde faktiskt stå på Danmarks sida och inte på VU-ländernas sida. Pär Granstedt sade i sitt anförande att alla länder i världen kan skaffa sig vapen. Vapenhandeln är för stor. Den mest angelägna uppgiften måste väl då vara att på olika sätt få kontroll över den oreglerade vapenhandel som har skett efter sammanbrottet i Östeuropa. Denna handel är ett hot, inte bara för säkerheten i vårt närområde utan för hela världen. Det kan inte vara någon åtgärd i första hand att av moraliska skäl se till att de får möjlighet att välja svenska eller europeiska vapen, när det redan finns ett överflöd av vapen.
Herr talman! Det är riktigt att de nio staterna som Bengt Hurtig åberopar inte är vilka som helst. Det är bl.a. stater i Västeuropeiska unionen. Jag tycker att man kom fram till ett utmärkt arrangemang i Maastricht. De medlemsstater i EG som vill samarbeta på det militära området kan göra det inom den Västeuropeiska unionen. Vi som inte vill delta i det samarbetet går inte in i den Västeuropeiska unionen. Jag utgår ifrån att det kommer att bli Sveriges politik om vi går med i EG. Låt dem samarbeta. Varför skulle de inte få göra det? Det behöver inte bekymra oss. Jag håller helt och hållet med Bengt Hurtig om vikten av att få kontroll över den internationella vapenhandeln. Det var ett viktigt inslag i mitt inledningsanförande. Det kräver internationellt samarbete. Vi kan inte sitta hemma i Sverige bakom svenska gränser och få kontroll över den internationella vapenhandeln. Det tror jag inte ens att Bengt Hurtig tror på. Det kräver ett internationellt samarbete. Därför bedömer jag det samarbete som bl.a. utvecklas inom EG och ett framtida EU för att få en effektivare kontroll över vapenhandeln som mycket viktigt. Jag tycker att Sverige skall medverka i det samarbetet. Jag håller med om att det inte finns någon anledning att öka vapenhandeln och vapenproduktionen. Tendensen är nog också att den inte ökar utan tvärtom minskar. Vapenindustrin är en krisbransch. Även om det har funnits sociala aspekter är det ur säkerhetspolitisk synpunkt bra att vapenindustrin är en krisbransch, dvs. att efterfrågan sjunker. Det kan emellertid inte vara något intresse i sig att bara den amerikanska vapenindustrin skall vara kvar och att det skall bli ett slags amerikanskt monopol på vapenproduktionen. De vapen vi behöver skall vi producera själva så mycket som möjligt -- i Sverige och i Europa.

Herr talman! Egentligen finns det i dag fullt tillräckligt med vapen i världen, även om en del styrande, mestadels män, i många av världens länder önskar sig och arbetar för att få fler och mer tekniskt fulländade vapen. Vi i Sverige talar inte bara om vapenexport, utan vi talar också om och arbetar för nedrustning i olika sammanhang. Men i den oroliga värld vi lever i och med tanke på det försvarsbeslut vi ganska nyligen har fattat här i riksdagen är vi, som jag ser det, mer eller mindre tvingade att hålla våra vapenkunskaper, bl.a. det elektroniska kunnandet, på en hög nivå. Vårt lands alliansfrihet och dess trovärdighet har traditionellt vilat på vår egen självständiga förmåga att hävda landets suveränitet. Vår vapenindustri med sitt internationellt erkända höga kunnande har därför bibehållits på en hög nivå för att bevaras och inte stagnera. Vidare har det visat sig att vårt land inte har varit stort nog för att ensamt motsvara de krav på stora serier som moderna produktionsmetoder förutsätter. Detta är vad jag kan se huvudorsaken till behovet av export. Men om vi nu måste exportera för att behålla vår kunskap är det viktigt att det sker under mycket strikta och ordnade former. De allvarliga avvikelser från riktlinjerna för vapenexporten som har inträffat under tidigare år får inte upprepas. Den framlagda krigsmaterielpropositionen har en del positiva inslag. För det första innebär den att reglerna för tillverkning och export av krigsmateriel hamnar under samma tak och ersätter ett regelverk som ibland har beskrivits som ett lapptäcke. Tydlighet och klara riktlinjer minskar osäkerhet. För det andra blir omfattningen mera övergripande, eftersom flera varor rubriceras som krigsmateriel. Samtidigt blir lagen tydligare eftersom man gör skillnad mellan materiel avsedd för strid och övrig materiel. I kombination med tidigare gällande regler innebär lagen ytterligare en skärpning av svensk krigsmateriel. Vi har också i utskottets betänkande varit måna om, vilket tidigare har framkommit i dagens debatt, att stärka begreppet mänskliga rättigheter. Denna mera omfattande definition ligger till grund för bedömningen av vilka länder som vapenprodukter kan exporteras till. Herr talman! Vi har i utskottet också försökt nå konsensus när det gäller den av regeringen föreslagna utvidgningen av vapenleveranser till EG-länder, som också har nämnts här. De ändringar som kom till stånd innebär att det speciella tillstånd för vapenexport till länderna i Norden och alliansfria stater i Europa för ytterligare ett tag framöver inte skall omfatta EG länderna. Med tanke på EG-ländernas gemensamma drag, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, likartade värderingar m.m. bör skrivningen mera tolkas som ett utslag för försiktighetsprincipen än som skepticism mot EG. Den dag då Sverige förverkligar broderskapstanken eller gemenskapstanken och fullt ut deltar i den europeiska gemenskapen förändras läget. Då bör den logiska utvecklingen medföra en utvidgning av tillståndet om export till att även omfatta länder inom EG. Fördelen med att vänta tills vårt medlemskap blir klart är uppenbar. Som medlem får vi bättre insyn och kontroll även inom detta område. Som kvinna är jag naturligtvis emot krig. Stora naturkatastrofer och krig är väl de mest förödande händelser som kan drabba människor och länder. Det är därför viktigt att vi har en lag som reglerar vårt lands behov av export av dödande material. Med avsky och förfäran ser jag framför allt civilbefolkningens, kvinnors och barns, utsatta läge just nu i Jugoslavien och Somalia. När det gäller krig är det också kvinnor och barn som drabbas värst. De är, som det visat sig, lovligt byte för de som har skjutvapen och ammunition. I dag är bilder och rapporter från före detta Jugoslavien och Somalia på våra näthinnor och i våra sinnen. De som inte har vapen blir utan mat och förlorar också livet. I det före detta Jugoslavien skjuts obeväpnade människor av krypskyttar. 30 000 kvinnor och barn har enligt olika uppgifter våldtagits. Det är därför viktigt att arbeta för fred, jämställdhet och ett hundraprocentigt människovärde. Kvinnor och barn skall inte vara menlösa, oskyddade offer för mäns blodiga maktkamp. Det kan naturligtvis synas ganska märkligt att Sverige i en tid av stor oro, med flera svåra, framför allt för civilbefolkningen, förödande krig i många länder, behandlar en vapenexportlag när det egentligen finns så mycket vapen i världen. Det är därför bra att FN har beslutat om utökad kontroll av vapenhandeln i världen och vapenembargon för exempelvis Somalia, f.d. Jugoslavien och Irak. USA och Ryssland har bilateralt kommit överens om att frysa vapenleveranserna till Afghanistan. Stormakterna i FN:s säkerhetsråd har påbörjat en process som avses syfta till att begränsa militariseringen av området kring Persiska viken. Herr talman! För oss Kristdemokrater är det i vissa avseenden med export av krigsmateriel som med kärnkraften. Det påståendet kan kanske låta bestickande. För närvarande är landets samhällsstruktur beroende av export av krigsmateriel och kärnkraft. Men vi känner oss inte till freds med situationen, eftersom mänskliga liv är i fara. Jag efterlyser därför utformningen av alternativa men realistiska säkerhetspolitiska strategier som möjliggör en framtid utan vapenexport. Precis som för kärnkraften finns det sådana strategier. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Om jag uppfattade Margareta Viklund rätt, så sade hon att det här beslutet innebär en skärpning av lagstiftningen när det gäller krigsmaterielexport. Men det är väl ändå så att det sker en vidgning. Man öppnar i princip för EG-stater, men det skall alltså ske i en viss takt. Man genomför lättnader för internationellt militärtekniskt samarbete, man underlättar för vidareexport av samproducerade vapen, en export som då kan ske även till ur svensk synpunkt förbjudna länder. Stater som godkänts som köpare skall få svensk krigsmateriel -- reservdelar och ammunition -- även om de hamnar i krig. Detta uppfattar jag i varje fall som en liberalisering av vapenhandeln.
Herr talman! Den nya lag som vi kommer att besluta om här i dag innefattar fler slag av materiel än tidigare. Den underlättar ju inte utan försvårar, som jag ser det i alla fall, exporten av vidare materiel.
Herr talman! Det är ju positivt att lagen omfattar fler varuområden. Men sammantaget måste de liberaliseringar som jag räknade upp vara av avgörande betydelse. Det förekommer inte heller någon skrivning om att man skulle pröva varje land. Det är också svårt att i varje situation säga vad som är krigsmateriel. I vissa situationer kan byxknappar vara krigsmateriel, för har inte soldaterna byxknappar så tappar de byxorna. Det borde då kunna ske en prövning i varje situation. Margareta Viklund sade också att det var klara regler. Det här är ju ett uttryck för att det snarare är oklara regler. Man skriver att det skall gälla i princip, i totalbedömningar, så länge omständigheterna kvarstår -- och liknande luddigheter. Det är sådant som skall tillämpas när man skall förhindra den här vapenexporten. Jag betraktar inte uttryck av den typen som klara.
Herr talman! Den nya lag som nu kommer innebär ju en korrigering av den praxis som tidigare har rått. Vad som framför allt har hänt är att flera olika lagar har samlats under ett tak, så att man har fått bättre översyn av gällande lagsystem. Det ser jag som en tillgång i bl.a. vapenexporthänseende.

Herr talman! Kammarens debatt i dag gäller utrikesutskottets betänkande angående regeringens proposition 1991/92:174 med förslag till ny lag om krigsmateriel. Det är här fråga om en fullständig omarbetning av den nuvarande lagstiftningen om tillverkning och utförsel av krigsmateriel. Det nya regelverket ersätter bl.a. de riktlinjer som har gällt sedan 1971. Det är min fasta förhoppning att de nya riktlinjer som nu läggs fast, och det nya regelverket, skall kunna ligga till grund för den svenska vapenexportpolitiken. Vår politik när det gäller tillverkning och försäljning av krigsmateriel utgör en betydelsefull del av vår samlade försvars och utrikespolitik. Vapenexporten är inget självändamål utan betingas av nödvändigheten att behålla en livskraftig försvarsindustri till stöd för våra säkerhetspolitiska målsättningar. För ett land som Sverige, som är militärt alliansfritt, är det särskilt viktigt att gentemot omvärlden kunna visa att det inom landet råder enighet om de grundläggande säkerhetspolitiska värderingarna. Detsamma gäller för vår politik på vapenexportens område.

Samtidigt hade vi att ta hänsyn till de förändringar i världsläget och i vår egen situation som inträffat sedan KMU:s betänkande framlades vid årsskiftet 1989/1990. Med dessa utgångspunkter var vår ambition att åstadkomma ett resultat som skulle vara politiskt acceptabelt för såväl nuvarande som framtida regeringar. Mot denna bakgrund är det inte förvånande, men inte desto mindre glädjande, att utrikesutskottet har kunnat framlägga ett betänkande som är enhälligt såvitt avser såväl regeringspartierna som socialdemokraterna. Det är nämligen, som Pär Granstedt säger, ett mycket besvärligt ämne. Det är kontroversiellt, och vi vet sedan tidigare att det är ett ämne där man lätt kan finna utrymme för att anmäla avvikande meningar. Nu har en bred enighet kunnat nås, och den ger särskild tyngd åt lagförslaget och åt de riktlinjer som i fortsättningen skall vägleda regeringens handlande på krigsmaterielpolitikens område. Herr talman! Som framgår av propositionen och av utrikesutskottets betänkande ligger den restriktiva svenska vapenexportpolitiken fast. Export och annan utlandssamverkan kommer endast att medges om det för det första bedöms erforderligt för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärt, samt för det andra inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik. Vid behandlingen av alla ärenden kommer en säkerhetspolitisk helhetssyn att anläggas. I detta ingår som ett centralt inslag att värna om respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är ett kriterium som har en framträdande plats i de nya riktlinjerna. Jag vill på just denna punkt korrigera ett möjligt missförstånd. När det gäller de allmänna kriterierna för mänskliga rättigheter innebär den lagstiftning som nu antas en kodifiering av den hittillsvarande praxisen. Utskottet skriver i sitt betänkande att den formulering som återfinns i propositionen enligt utskottets uppfattning inte får tolkas som någon uppmjukning i förhållande till denna praxis. Jag är helt ense med utskottet på denna punkt. Men på en annan punkt -- jag tycker att det är viktigt att också lyfta fram detta -- innebär den här lagstiftningen en skärpning av just det avsnitt som avser mänskliga rättigheter.

Det är en skärpning, det vill jag upprepa, av politiken i denna del. För den svenska försvarsindustrin är export och tekonologisamarbete med utlandet av stor betydelse. Försvars och näringsutskotten har i sina yttranden till utrikesutskottet framhållit de försvarspolitiska och näringspolitiska aspekterna. Även dessa yttranden är enhälliga såvitt avser regeringspartierna och Socialdemokraterna. De utgör därmed ett starkt stöd för en ansvarig svensk försvarsindustri. Under propositionsarbetet har vi särskilt sökt att beakta vikten av att åtstadkomma ett klart och tydligt regelverk till ledning för industrin och dess samarbetspartner i utlandet. Det gäller bl.a. de nya reglerna för godkännande av samarbetsavtal. Vi har samtidigt sett det som viktigt att utforma reglerna på ett sådant sätt, att Sverige och svensk industri kan delta i det internationella samarbetet inom försvarsmaterielområdet. Sådant samarbete är nödvändigt för Sverige, liksom för många andra länder. Vi har varken ekonomiska resurser eller teknologisk förmåga att själva utveckla och tillverka all den materiel som det svenska försvaret behöver. I samarbete med andra länder kan vi få ner kostnaderna och höja kompetensen hos svensk industri. Fru talman! Sverige eftersträvar medlemskap i EG och går nu in i EES-samarbetet med EG-länderna. Det är en av anledningarna till att vi i propositionen har föreslagit nya regler för klassificering av krigsmateriel, vilka överensstämmer med EG ländernas och för övrigt innebär en skärpning för den svenska industrin. Mot bakgrund av omprövningen av vår neutralitetspolitik och vår ambition att bli en fullvärdig medlem i EG är det vidare, som också utskottet påpekat i sitt betänkande, naturligt att vi i takt med att samarbetet med EG byggs ut tillämpar samma principer för export och utlandssamverkan i förhållande till de nordiska länderna, de neutrala staterna i Europa och EG-länderna. Det innebär emellertid icke att vi i framtiden som EG-medlem kommer att delta i något förpliktande EG samarbete på krigsmaterielområdet. För tillverkning av och handel med krigsmateriel gäller enligt Romfördraget och Maastrichtavtalet nationella bestämmelser. Från svensk sida avser vi att även som medlem i EG vidmakthålla en restriktiv krigsmaterielexportpolitik och verka för att en återhållsam politik tillämpas av andra EG-länder inom ramen för den planerade gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Fru talman! Med dessa kommentarer har jag velat uttrycka min och regeringens tillfredsställelse över och uppskattning av utrikesutskottets betänkande. Tillsammans med propositionen utgör betänkandet en god grund för den framtida svenska vapenexportpolitiken.

Fru talman! Jag har litet svårt att förstå vilka argument som skall användas gentemot de stora länderna i Europa när de vill integrera säkerhetsoch försvarspolitik. Vi kan nu som argument använda vår alliansfrihet syftande till neutralitet i närområdet, som det heter, på grund av det geografiska läget och den säkerhetspolitiska situation som råder i norra Europa. Men när vi överger den gamla synen på alliansfrihet och neutralitet, måste vi hitta något nytt argument för att stå utanför. I somras intervjuades i Svenska Dagbladet Willem van Eekelen, som efterträdde Manfred Wörner som generalsekreterare i WEU. Han fick frågan hur han såg på Sverige och WEU. Det här står att läsa: ''Sverige måste acceptera målet om ett gemensamt försvar i Europa. Länder som inte vill delta i säkerhetspolitiken hör inte hemma i Europeiska unionen, säger Willem van Eekelen, WEU:s generalsekreterare - --.'' Jag undrar om Ulf Dinkelspiel håller med van

Fru talman! Bengt Hurtig har refererat en åsikt som företräds av WEU:s generalsekreterare. Det finns väldigt många andra åsikter på detta område, men det enda som gäller för en ny medlem i EG/EU är de bestämmelser som har nedlagts i Romfördraget och även i Maastrichtavtalet, sådant det nu föreligger. Enligt de bestämmelserna finns ingen förpliktelse för enskilda medlemsländer att ingå som medlem i Västeuropeiska unionen. Tvärtom lämnas i texterna, som utgör en del av Maastrichtavtalet, möjlighet öppen för olika former av anknytning till Västeuropeiska unionen, just av det skälet att man vill ta hänsyn till olika länders säkerhetspolitik.
Fru talman! Jag uppfattade det så att Ulf Dinkelspiel inte alls delar Willem van Eekelens uppfattning. van Eekelen fick också frågan i vilket område i världen som WEU:s styrkor skulle kunna gripa in. Då sade han: ''Hela världen är vårt område.'' När han skulle nämna exempel sade han att det är i WEU, mer eller mindre på uppdrag av EU, skulle kunna gripa in. Är det en uppfattning som Ulf Dinkelspiel delar? Det gäller alltså områden där WEU:s gemensamma försvarsinsatser skulle kunna sättas in.
Fru talman! Jag var inte medveten om att jag skulle delta i en debatt kring en organisation som Sverige icke är medlem i och ej heller har för avsikt att bli medlem i.

Jag väljer att ligga lågt på den här punkten.

Fru talman! Jag har tyvärr inte kunnat medverka vid behandlingen av detta ärende i utrikesutskottet på grund av att jag har varit delegat i Förenta nationerna. Till vissa delar har utskottet i huvudsak positivt behandlat de krav som jag och mina medmotionärer -- representerande det socialdemokratiska kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och broderskapsrörelsen -- har fört fram i motion U4. Det gäller kravet på att Sverige -- i första hand genom FN och ESK -- aktivt skall verka för en minskad internationell vapenhandel och för en internationell kontroll av all vapenhandel och vapenproduktion samt kravet på att riktlinjernas exportvillkor skall avse också EG-länderna. Jag återkommer till detta senare, men jag vill redan nu yrka bifall till mom. 15 och 18 Av våra övriga krav har Vänsterpartiet i sin meningsyttring fört fram en del. Jag yrkar därför bifall till meningsyttringen när det gäller mom. 6, 7, Frågan om krigsmaterielexport har varit en ständigt återkommande fråga under mina 22 år i riksdagen. Det är en fråga som har engagerat och upprört många människor, därför att den så tydligt avslöjar när politik och moral inte är i samklang. Dubbelmoral -- att säga en sak, men göra något annat -- håller inte inför allmänhetens granskning. Detta gäller också regeringens proposition. I ett läge när det internationellt krävs och genomförs skärpningar av vapenexportpolitiken väljer regeringen att lägga fram ett förslag om en långtgående liberalisering av svensk vapenexportpolitik. Försvarsindustriella krav på ökad export har uppenbart varit styrande. Sverige befinner sig redan i den föga meriterande tio i topplistan över vapenexportörer, enligt Sipri och CDI. Propositionen vill ge sken av att vara mer restriktiv genom att fler produkter betecknas som krigsmateriel, men genom uppdelningen i två kategorier ökar möjligheten till export av krigsmateriel. Oklarheter och luddiga formuleringar gör tillämpningen flytande. Nya definitioner och svävande tillämpningsmöjligheter införs, vilkas enda syfte tycks vara att möjliggöra ökad vapenexport och utlandssamverkan. Det ger också utrymme för regeringens egna tolkningar. I andra fall görs undantag från villkoren för det generella exportförbudet -- t.ex. vid utlandssamverkan -- som innebär att den svenska kontrollen över vapnens slutliga destination helt går förlorad. Propositionens oklarheter och inkonsekvenser ökar risken för såväl godtycke i hanteringen av ansökningarna som en kraftigt ökad svensk vapenexport och användning av svenska vapen i väpnade konflikter. 80-talets ''vapenaffärer'' ledde bl.a. till att en medborgarkommission tillsattes. Den förde fram en serie förslag, bl.a. om att riktlinjerna skulle omformas till lag, inte minst för att undvika tolkningar och gummiparagrafer. krävde en skärpt lagstiftning och kontroll av vapenexporten, ett strängare urval av länder som skulle få köpa svenska vapen och en ökad andel civil produktion inom försvarsindustrin. 1988 tillsattes en utredning med uppgift ''att ge underlag för en bedömning av möjligheterna att ytterligare begränsa eller helt avbryta den svenska krigsmaterielexporten''.

Dessa krav återfinns i motion U4. Slutet på det kalla kriget har lett till en minskande marknad för försvarsindustrier i hela världen och till en minskad vapenexport. Denna förändring kan mötas på två sätt: antingen anpassar industrin sig till den minskade efterfrågan genom minskad produktion eller också kräver den liberalare regler för att öka vapenexporten. Uppenbart har den svenska industrin valt den senare vägen. Som väl är har utskottet valt att ändra propsitionen på några viktiga punkter, framför allt när det gäller korrigeringen av regeringens krav att även alla EG länder, varav elva är medlemmar i NATO, skulle undantas från riktlinjernas exportvillkor. Om detta hade genomförts -- vilket alltså inte kommer att ske, eftersom det finns en enighet om att avlägsna den här delen ur propositionen -- skulle ca 80 % av vapenexporten gå till stater som är undantagna riktlinjernas exportvillkor. Det är förvånande att regeringen utan en inträngande analys har lagt fram ett förslag med EG-anpassning som ledmotiv långt innan Sveriges förhandling om EG-anslutning ens påbörjats -- detta inte minst som EG-länderna ännu inte inom sig har utvecklat ett bindande samarbete på vapenhandelns område. Jag noterar att utskottet klart slår fast att den ordning som nu gäller, där de nordiska länderna och de traditionellt neutrala länderna i Europa undantas från riktlinjernas exportvillkor, skall gälla också i fortsättningen. Detta tillkännages regeringen. Därmed underkänns propositionens förslag att undanta också EG-länderna. Förhoppningsvis når detta budskap också krigsmaterielinspektören, som enligt gårdagens Dagens Nyheter tydligen lever kvar i tron att EG länderna skall undantas från det generella förbudet mot vapenexport. Jag noterar också att utskottet klart slår fast att riksdagens tidigare uttalanden, att ingen produktion skall ske enbart för att tillgodose exportintressen, fortfarande gäller. När det gäller mom. 18 -- att Sverige skall verka för internationell kontroll av vapenhandel och vapenproduktion -- är utskottets skrivningar i huvudsak bra. Jag noterar att utskottet slår fast att Sverige skall fortsätta att aktivt verka för ökad kontroll och öppenhet på området och att utskottet ser positivt på en utvidgning av registret och rapporteringsskyldigheten. En liten korrigering är emellertid på sin plats. När utskottet säger att en utvidgning av FN-registret och rapporteringsskyldighetens omfattning är föremål för diskussion mellan FN:s medlemsländer, kan det vara på sin plats att meddela att FN nu i enighet har beslutat att generalsekreteraren till 1994 skall återkomma med förslag om utvidgning av vapenhandelsregistret. Det förutsätts att också vapenproduktionen skall ingå i registret, ett krav som inte minst utvecklingsländerna har fört fram. När det gäller den socialdemokratiska partikongressens krav om lagfästning, som vi har fört fram i motion U4, menar utskottet att det inte behövs, att krigsmaterielärenden är förvaltningsärenden och att det ankommer på regeringen att avgöra dem. Utskottet anser det vara tillräckligt att riktlinjerna godkänns av riksdagen, men tillämpas av regeringen. Jag delar inte den uppfattningen och yrkar därför bifall till meningsyttringen när det gäller mom. 6. Inte heller har utskottet någon erinran när det gäller klassificeringen. Man anser att propositionens förslag innebär en anpassning till klassificeringen i EG-länderna. I motion U4 föreslår vi att utvidgningen av begreppet skall godtas, men vi avstyrker uppdelningen i krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Övrig krigsmateriel får enligt propositionen exporteras till länder som är indragna i konflikter som kan leda till krig, vilket vi inte kan acceptera. Ca 10--15 % av exporten för 1991 är materiel som skulle ha klassificerats som ''övrig krigsmateriel''. Enligt beräkningar kommer cirka en tredjedel av den svenska krigsmaterielexporten att bestå av materiel som får exporteras, även om staten i fråga ligger i en konfliktfylld region eller är indragen i konflikt som kan befaras leda till krig. Jag yrkar bifall till meningsyttringen under mom. 7. Också när det gäller följdleveranser av reservdelar och ammunition innebär propsitionens förslag en klar liberalisering som vi inte kan acceptera. Praxis har varit -- i motsats till vad som anges i propositionen -- att stoppa ammunition och reservdelar när ett land kommer i krig. Det har skett inte mindre än vid fem tillfällen från 70-talet fram till 1991. I samtliga dessa fem krig stoppade regeringen en fortsatt export av svensk krigsmateriel. Jag yrkar bifall till meningsyttringen när det gäller mom. 8. Beträffande mom. 14 om samarbetsavtal och också i andra delar kommer Berndt Ekholm att utveckla våra argument. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till denna del i meningsyttringen. Detsamma gäller meningsyttringen under mom. 22. När det till sist gäller mom. 21 beträffande omställning av försvarsindustrin kan jag bara med beklagande konstatera att utrikesutskottet avvisar förslag om att inrätta särskilda omställningsfonder. Också denna fråga har varit en följetong i Sveriges riksdag. Den har utretts av såväl Alva Myrdal som Inga Thorsson för FN:s räkning, och många är de länder som i dag beklagar att man inte tog upp dessa förslag i god tid. Å ena sida, säger utskottet, skall företagen själva och inte samhället medverka till en nödvändig strukturanpassning, men å andra sidan skall man ingripa vid arbetslöshet. Men det är ju just för att undvika arbetslöshet och för att förbereda sig för en nedrustning som planering för omställning måste till. Så länge samhället inte ställer krav på försvarsindustrin kommer den att fortsätta att utöva utpressning på regering och riksdag i form av krav på fler försvarsbeställningar eller utvidgad vapenexport, vilket just denna proposition så väl visar. Jag yrkar också i denna del bifall till meningsyttringen.

Fru talman! Det är i denna kammare ganska unikt att en erfaren företrädare för ett parti så totalt underkänner det egna partiets politik, som Maj Britt Theorin nu har gjort. Det är av värde, som jag underströk i mitt första anförande i dag, att det i Sveriges riksdag råder en bred enighet om säkerhets och utrikespolitiska frågor. Det viktiga avsnitt som vi nu behandlar har avsevärt förringats. Jag kan inte annat än beklaga att Maj Britt Theorin på detta sätt avslöjar det socialdemokratiska partiets splittring i denna fråga, som på ett allvarligt sätt förringar värdet av den enighet som vi tidigare så samfällt har prisat. Värre är att det i Maj Britt Theorins inlägg också avslöjas att Maj Britt Theorin, som under många år varit förhandlare i nedrustningsfrågor och som har visat ett stort intresse för krigsmaterielexportfrågor, uppenbarligen ännu inte riktigt har förstått innebörden av den svenska regelgivningen. Maj Britt Theorin yttrade att regeringens proposition skulle innebära att EG länderna godkänns för export. Det är inte alls på det sättet. Regeringens skyldighet att pröva om samtliga omständigheter som möjliggör export av krigsmateriel föreligger kvarstår oinskränkt. Detta gäller även, Maj Britt Theorin, för de nordiska länderna och de s.k. neutrala europeiska länderna. Utrikesutskottets betänkande innebär i detta avseende på intet sätt något underkännande av regeringens politik. Utrikesutskottet förklarar egentligen bara att den presumtion, som regeringen är berättigad att tillgodoräkna sig när det gäller EG-länderna, skall utlösas i den takt som samarbetet med dessa länder fördjupas. Det är beklagligt att Maj Britt Theorin på detta sätt försöker sprida en alldeles felaktig uppfattning om vår lagstiftnings innehåll. Syftet är uppenbarligen endast att inför de kretsar som stöder hennes hållning i dessa frågor vinna billiga poäng. Jag hoppas att Maj Britt Theorin är villig att korrigera sin egen feltolkning i den replik som hon uppenbarligen förbereder.
Fru talman! Det var intressant att få sig en uppläxning av Nic Grönvall, min broder från Göteborg. Jag har 22 års erfarenhet från Sveriges riksdag. Under dessa år har jag ägnat en stor del av min tid åt att försöka åstadkomma en internationell och en nationell begränsning av vapenhandel. Utan vapen, inga krig. Med vapen underblåser man i allra högsta grad konflikter, något som för övrigt generalsekreteraren i FN så tydligt har understrukit i sin rapport, dvs att det krävs att man kommer till rätta med den internationella vapenhandeln. Då kan man inte lägga den egna svenska vapenhandeln åt sidan, utan man måste intensivt granska den. Jag har också för svensk regerings räkning vid nedrustningskonferensen i Genève under våren och sommaren 1991 framfört konkreta förslag på hur en sådan internationell kontroll skulle kunna gå till. Nej, herr Grönvall, jag har inte fel. I den praktiska politikens tillämpning beträffande vapenhandelsärendena undantar man de nordiska och de neutrala länderna generellt från den praktiska granskningen. Har man en gång gett dem tillstånd, granskas de icke mer. Även EG-länderna skulle omfattas av den principen. Detta skulle gälla långt innan vår anknytning till EG ännu är klar. Detta har utskottet underkänt. Utskottet tillkännager för riksdagen att samma villkor som nu gäller också skall fortsätta att gälla. Så står det i utrikesutskottets uttalande, vilket jag tycker är alldeles utomordentligt. Den dag, om och när Sverige blir medlem i EG, får frågan på nytt tas upp. Då kan det vara naturligt att diskutera hur en sådan vapenexportpolitik kan samordnas. I dag finns det i EG-länderna ännu inte någon gemensam vapenexportpolitik. Detta är säkerligen Nic Grönvall medveten om. Riksdagens utskottsbetänkande kan inte tolkas på annat sätt än som ett underkännande av propositionen i denna del, även om en del vackra formuleringar har gjorts. Även Karl-Erik Svartberg gjorde den tolkningen när han framträdde här tidigare. Jag har inget behov av att hämta några poäng hos någon. För mig hör politik och moral ihop. Med det ansvar jag har fått av svenska folket är det nödvändigt att i den mån jag kan sätta mig in i frågor, föra fram krav på förändringar, lämna förslag och vidhålla dessa i denna kammare. Man kan inte kompromissa i alla frågor. Vissa frågor är viktigare än andra, och då får man stå fast vid sin uppfattning, vilket jag också kommer att göra, herr
Fru talman! Det var en uppläxning, fru Theorin, därför att fru Theorin hade fel. Jag skall genom innantilläsning be att få påvisa att fru Theorin har fel. Nederst på sid. 28 och överst på sid. 29 i betänkandet står följande: ''Den bedömning som görs i riktlinjerna får enligt utskottet inte innebära att de berörda länderna är undantagna från gällande kriterier eller från regeringens prövning. Utskottet vill beträffande export till de i detta sammanhang behandlade länderna framhålla att skulle förhållandena i dessa länder förändras så att en export av krigsmateriel eller annan utlandssamverkan skulle stå i strid med de svenska riktlinjerna, måste den svenska regeringen självfallet beakta detta vid sin tillståndsgivning.'' Man kan inte hävda att den svenska regeringen av riksdagen skulle ha fått någon blank fullmakt genom att en presumtion har ställts om att vissa länder uppfyller de kriterier som gäller. Det vore att vilseleda opinionen, fru Theorin, och ingenting annat. Jag utgår från att Maj Britt Theorin begriper bättre, vilket nästan är nödvändigt, eftersom Maj Britt Theorin tog till en del riktigt saftiga slagord och talade om att hon har ett ansvar inför svenska folket som skulle gå utöver mitt. Det ansvar som jag anser mig ha är att i denna riksdag fullfölja en under många decennier upprätthållen utrikes och säkerhetspolitik i förening med en krigsmaterielexportpolitik. Detta är mitt ansvar och min moral, som inte är lägre eller sämre än fru
Fru talman! Jag citerar utskottsbetänkandet, sid. 28: ''Utskottet konstaterar att nu gällande riktlinjer innebär att utrikespolitiska hinder i samband med utlandssamverkan och export inte anses gälla för de nordiska länderna och för de traditionellt neutrala länderna Schweiz, Österrike och Irland. Denna ordning bör fortsätta att gälla.'' Enligt regeringens proposition vill man inkludera samtliga EG-länder, vilket i sak innebär att 80 % av vår vapenexport blir undantagen granskning av riktlinjerna för utrikespolitisk samverkan. Jag vet att man först alltid måste ge klarsignal. Via handelsministrarna har jag -- om Nic Grönvall inte känner till detta -- kollat upp detta. Det går i praktiken till så, att när ett land har fått tillstånd -- såsom Norge, Österrike eller Irland, vilka betraktas självklara för vår export -- gör man inte någon ytterligare granskning. Man har därmed ingen möjlighet att i praktiken följa ett ärende. EG-länderna. Som väl är kommer riksdagen inte att acceptera detta. Det tycker jag är bra. När det en gång i tiden blir fråga om ett eventuellt medlemskap i EG får man återkomma i den delen. Riksdagens utskott har alltså, som väl är, korrigerat propositionen i väsentliga delar, också när det gäller det internationella samarbetet och de mänskliga rättigheterna, kanske inte alldeles till fullo, men ändå till en god del. Men när det gäller andra delar, där det för mig är väsentligt att följa upp den socialdemokratiska partikongressens krav, är det inte någon annorlunda splittring i vårt parti än det är i andra partier, möjligen med undantag för Moderaterna. Det finns i de flesta partier en stor opinion som vill se en mycket kraftig begränsning av vapenexporten. Det är inget märkvärdigt att denna opinion förs fram även i Sveriges riksdag. Konformism är inte alltid av godo.

Fru talman! I natt landsteg amerikanska trupper på somalisk mark. Det skedde som ett välregisserat drama med världspressen som publik. En svensk reporter beskrev det hela i Ekot i morse som smaklöst. Jag vet inte vilka ord som passar bäst i dessa sammanhang, men det som sker i Somalia, liksom det som sker i det forna Jugoslavien, är alldeles förfärligt. Det är en cynism som är otrolig. Först tillåter man export av vapen i enorma kvantiteter, sedan blir man förfärad när vapnen används. När det gäller Somalia har både USA och Sovjetunionen haft intresse av att stödja förre diktatorn Mohammed Siad Barre på grund av landets strategiska läge vid Röda havets inlopp. Stormakterna hjälpte till att rusta upp den somaliska krigsmakten under många år, vilket har lett till att det i dag sannerligen inte råder någon brist på vare sig vapen eller ammunition. Omkring 30 000 vapen bedöms vara i händerna på de gatustridande parterna, samtidigt som människor svälter och dör i tusental. Nu går USA in för att hjälpa befolkningen. Det hade varit till stor hjälp om man inte hade försett landet med alla dessa vapen. Irak är ett annat färskt exempel på hur vapenproducerande stater låtit en diktator bygga upp en stark militärmakt. De permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har stått för över I fallet Jugoslavien har Sverige varit en betydelsefull leverantör av krigsmateriel, vilket har gjort landet av stor betydelse för svensk vapenindustri. Bara under åren 1986--1990 köpte miljoner kronor. Sverige har därmed också ett ansvar för det som händer i Bosnien-Hercegovina i dag. Rustningen i världen bidrar i sig till att konflikter blir väpnade. För att nå fred måste det därför ske en radikal nedrustning. Sverige talar i detta samanhang med två tungor. Vi har under lång tid verkat för nedrustning, samtidigt som vi har försett stora delar av världen med vapen. Trots att vi är ett litet land, tillhör vi de tio största vapenproducerande länderna i världen. Ministrar i olika regeringar -- såväl socialdemokratiska som borgerliga -- har aktivt verkat för att vapenaffärer med andra länder har kommit till stånd. Nu hoppas försvarsindustrin på ökad export genom större möjlighet till samarbete med andra vapenproducenter i Europa. I somras fördes diskussioner med Tyskland och Frankrike om samarbete i detta syfte. Framför allt Frankrike har i praktiken en mycket skrupelfri hållning när det gäller vapenexport. Skall vi följa Frankrikes spår? Dessutom framförs gång på gång, även i detta betänkande, att vi bör överväga att samarbeta med stater som samarbetar när det gäller forskning, utveckling och produktion av vapen. IEPG står för Independent European Program Group. Enligt artiklar i media har Sverige redan ansökt om samarbete med IEPG. Hur är det med den saken? Nic Grönvall, som är så involverad i Europasamarbetet, kanske kan svara på det. Kommer vi att ingå i IEPG? Pär Granstedt sade att vi inte skall samarbeta inom WEU. Men i IEPG ingår ju de europeiska NATO Riksdagen skall nu ta ställning till förändringar av riktlinjerna för svensk vapenexport. Utrikesutskottet ger sken av att förändringarna är av mindre vikt och att en restriktiv tillståndsgivning fortfarande skall gälla. Hur rimmar det med att Bofors nu ser mycket positivt på framtiden och har satt upp målet att Bofors vid sekelskiftet skall vara I Boforskuriren nr 8 i november i år fanns det en artikel under rubriken Bättre exportmöjligheter för Bofors, som hade skrivits av chefen för Bofors exportkontrollavdelning. Han avslutade artikeln med följande: ''Från Bofors kan vi konstatera att den nya lagen inte innebär någon skärpning jämfört med tidigare. Snarare tvärtom. Kommentarerna kring framför allt samverkan utomlands, känns som ett stöd för en öppnare framtida krigsmaterielexport på ett sätt som kan vara till nytta för Bofors. De klarare riktlinjerna för medgivande av tillstånd kommer också att göra livet på exportkontrollområdet litet lättare att leva.'' Jag tycker att detta talar för sig självt. Jag skall nu beröra vissa delar i betänkandet. Begreppet krigsmateriel förändras, men knappast till det bättre om man vill ha en restriktiv export. T.ex. kan Boghammars effektiva båtar fortfarande säljas till krigförande stater. Iran använde dessa patrullbåtar i kriget mot Irak. Efter protester från USA lyckades regeringen framtvinga ett stopp för försäljningen, trots att det egentligen inte fanns stöd för detta i svensk lag. Båtarna kunde inte klassifieras som krigsmateriel, och det kommer de inte att kunna göras i framtiden heller såvitt jag förstår av förslaget i betänkandet. Sverige kommer också att kunna fortsätta sälja militärlastbilar till Marocko -- som är i krig med Västsahara -- bara man monterar av fästena för vapen. Detta är högst otillfredsställande. Det är också oacceptabelt att ammunition och reservdelar skall kunna undantas från restriktionerna, om de anses vara följdleveranser. Om ett land som har köpt svenska vapen hamnar i krig, kan Sverige fortsätta att leverera ammunition. Hade FN-embargot mot t.ex. Jugoslavien inte rått, skulle det vara fritt fram i dagens läge att exportera ammunition till de stridande krafterna i Bosnien När det gäller Indonesien, som grovt kränker mänskliga rättigheter, inte minst på Östtimor och i Västpapua, säger utskottet att ''utförsel som skett till Indonesien under senare år endast avsett reservdelar och liknande utrustning.'' Jag undrar: Vad är ''liknande utrustning''? Leverar vi ammunition? I vilket fall som helst anser jag att det är olämpligt att exportera krigsmateriel över huvud taget till ett land som använder vapen mot civilbefolkningen. Därför borde det råda ett totalt vapenembargo när det gäller Indonesien. Ulf Dinkelspiel sade tidigare i debatten att man nu skulle ställa större krav när det gäller mänskliga rättigheter. Därav bör följa att vi inte heller exporterar någon krigsmateriel till Indonesien. Diskussionen om folkrätten beträffande neutrala länder är minst sagt märklig. 1907 års Haagkonventioner om neutralitet skiljer på om det är en stat som säljer vapen till krigförande stat eller om det är ett privat företag. Nu äger staten de stora svenska försvarsindustrierna, och då väljer regeringen, liksom utskottet, att jämställa statliga bolag med privata företag för att inte komma i konflikt med folkrätten. Detta är, enligt mitt sätt att se, hårklyveri och hyckleri. En expert på UD har framhållit att han anser att det finns stor risk för att Sverige kan komma att bryta mot folkrättens förbud mot export av krigsmateriel till krigförande länder. De stora förändringarna gäller dock möjligheterna och förutsättningarna att samarbeta med utländska vapenproducenter. Genom samarbetsavtal föreslås de svenska riktlinjerna inte gälla om merparten av produkten är utländsk. Dessutom föreslås att undantag kan göras om ''det är ett starkt försvarspolitiskt intresse att visst samarbete kommer till stånd''. Fortsättningsvis gör vi undantag även för nordiska och neutrala länder. När det gäller att utöka detta till EG-länder har inte minst debatten mellan Maj Britt Theorin och Nic Grönvall visat hur märkligt man har kommit fram till en lösning i utrikesutskottet. Som jag ser det är även detta ett hårklyveri. Utskottet slår fast att utgångspunkten för vår säkerhetspolitik fortfarande är ''den militära alliansfriheten med skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde.'' Man får dock intrycket att lagen skall kunna fungera även om Sverige ingår i en militär allians eller union. På annat sätt har jag svårt att tolka förslaget, när man tar så lätt bl.a. på vad som sägs i folkrätten om neutrala stater. Hela utvecklingen inom krigsindustrin går mot en internationalisering. Genom ökat samarbete och sammanvävning av olika företag kommer vapenhandeln att följa marknaden och därmed vinstintressena. Nationella riktlinjer kommer att få allt mindre betydelse. Sverige kan inte göra så mycket åt den allmänna internationella utvecklingen. Men frågan är om vi skall anpassa vår vapenhandel till den. Jag tycker inte att vi skall göra det. I stället måste Sverige aktivt verka för nedrustning. I en sådan utveckling gäller det att ställa om den militära produktionen till civil. Utskottet framhåller att militär produktion skiljer sig betydligt från civil produktion -- just det. Det är därför som staten har ett speciellt ansvar när det gäller att förbereda för omställning från militär till civil produktion. Sverige har redan gjort en uppföljning i detta avseende utifrån ett FN-beslut. Sverige har också gjort en analys av förutsättningarna för en sådan omställning i betänkandet ''Med sikte på nedrustning'', som skulle kunna användas i det här sammanhanget. Till slut: Det fasansfulla som nu händer bl.a. i Somalia och det forna Jugoslavien, och även det som hände i Persiska viken, måste få oss att inse att det inte är med vapen som vi kan lösa mänskliga konflikter. Vapen i sig leder till väpnat våld och mänskligt lidande. Därför bör Sverige definitivt inte liberalisera vapenexporten.

Fru talman! Det finns ingen anledning att brett kommentera Ingela Mårtenssons hållning. Den är ömsint och värd respekt i många hänseenden. Jag vill emellertid gärna påpeka att det är fel att hävda att utrikesutskottet tog lätt på prövningen av neutralitetsfrågan i detta sammanhang och att utrikesutskottet medvetet skulle ha tagit en risk vad avser relationen mellan neutralitetsställningen och folkrättens innehåll. Utskottet har tagit emot en föredragning i frågan av UD:s folkrättsexpert och diskuterat den. På s. 23 i betänkandet kommenterar utrikesutskottet särskilt den folkrättsliga avvägningsfråga som ligger i detta med förhållandet till neutrala stater i krigsmaterielexporthänseende. Utskottets samlade slutsats var att det inte fanns någon anledning för utskottet att ifrågasätta eller kritisera regeringens tolkning i detta hänseende, eftersom folkrättens innehåll enligt utskottets uppfattning kunde, och borde, tolkas på det sätt som regeringen tolkat det.
Fru talman! Jag har också läst skrivningen i betänkandet, men jag tycker att resonemanget är märkligt. Vad spelar det för roll om det är ett bolag, ett affärsverk eller en myndighet? Jag kan inte se annat än att det här är fråga om hårklyveri. Det är ju ändå staten som är ägare, och då är Sverige som stat involverat i försäljning av vapen. Tolkningen av Haagkonventionen har diskuterats tidigare också. 1907 tillkom den här konventionen. Den tolkning som här görs tycker jag är minst sagt märklig. Även när det gäller det undantag som görs har jag en kommentar. Det står i och för sig fast bara för neutrala och nordiska länder. Men även där kan det sägas att man kommer i konflikt med folkrätten. Skulle de här länderna råka i krig, har Sverige sagt att det finns en form av leveranssäkerhet -- man bryr sig inte om förhållandena utan fortsätter att leverera vapen. Även i det fallet blir det en konflikt med folkrätten. Därför har föregående utredning föreslagit ett borttagande av det här undantaget även när det gäller nordiska och neutrala länder. Det tycker jag hade varit en rimlig åtgärd. Nu vill man i stället försöka utöka det hela. Med den här glidningen kommer väl så småningom även EG-staterna, såvitt jag förstår, att tillhöra undantagen. Jag tycker inte att det är tillräckligt ansvarsfullt att behandla folkrätten på detta sätt, om man verkligen menar något med det man säger om att man vill vara neutral.
Fru talman! Jag tror att man måste betrakta denna fråga mera formalistiskt än vad Ingela Mårtensson är beredd att göra. Vi talar om tillämpningen av 1907 års Haagkonvention och dess innehåll. Men det gäller också det innehåll som konventionen fått i rättsliga utläggningar och tolkningar efter det att den kom till. Detta hanterar varken riksdagen eller regeringen på det sätt som Ingela Mårtensson antyder. Det handlar om att Sverige tillträtt en internationell konvention, som Sverige sedan har skyldighet att följa. Ett av problemen med den konventionen är just gränsdragningen mellan statlig krigsmateriel och enskilt levererad krigsmateriel. Det har ansetts, med mycket goda skäl, att gränsdragningen måste se ut på det här sättet, bl.a. av den anledningen att äganderätten beträffande krigsmaterielproducerande företag, icke minst i vårt eget land, varierar -- det är fråga om mycket snabba penndrag. Det vore alldeles orimligt att låta denna väsentliga lagstiftning bli beroende av åtgärder med avseende på ägandet av företag. Med detta sagt ånyo tror jag, Ingela Mårtensson, att det krävs ett mått av större respekt för folkrättens natur och för den formella bedömning som denna nödvändiggör.
Fru talman! Jag vill också verkligen framhålla respekten för folkrätten. Det är ju mot den bakgrunden som jag tycker att det är oroande att man i både propositionen och betänkandet hanterar de här frågorna som man gör. Jag kan inte se att det skulle vara någon skillnad i detta sammanhang mellan ett bolag och en affärsmyndighet. Det är ju ändå staten som är ägare, och då är det staten som också är ansvarig. I folkrätten skiljer man alltså mellan privata företag och stater. Jag tycker, som sagt, att det resonemang som här förs inte är tillfredsställande. En annan sak som jag också skulle vilja ta upp med Nic Grönvall gäller samarbetet inom IEPG. I det sammanhanget berörs också neutraliteten, för då kommer man in på samarbetet med stater som tillhör en militär allians. Det tycker jag också kolliderar med neutralitetstänkandet. Kan Nic Grönvall på den här punkten upplysa oss om hur det förhåller sig? Ligger ansökan fast när det gäller IEPG? Och kommer vi att ingå i ett sådant militärt samarbete när det gäller att producera och utveckla vapen? Det finns en grupp som heter EUCLID. Denna beskrevs i en svensk tidning häromveckan. Det berättades just om samarbetet mellan de europeiska länderna. Den parlamentariska insynen är minst sagt begränsad. I parlamenten vet man inte ens vad det är fråga om för samarbete. Jag tycker att vi i Sveriges riksdag måste ha reda på hur vi samarbetar.

Fru talman! Vi lever, kan man säga, i en ny värld. I alla fall är situationen i världen kraftigt förändrad. Vi brukar rent allmänt i den här kammaren tala om avspänning -- och då inte bara en ny sådan, utan en avspänning som verkligen skiljer sig från hur det var tidigare. Detta har inte i denna kammare föranlett någon som helst nyorientering av den svenska försvarsinriktningen. De beslut som vi fattade före sommaren innebär i stället realt ökade resurser, samtidigt som övriga europeiska länder nedrustar. Samma försvardoktrin lever alltså vidare, trots förändrade förhållanden i omvärlden. Det har jag som kristen socialdemokrat väldigt svårt att ställa upp på. I vårt programarbete har vi sökt nya, billigare lösningar, ett försvar av en annan struktur -- enklare och rörligare. Inte heller världssituationen har påverkat regeringen. Utskottet har heller inte i någon större utsträckning påverkats när det gäller en nyorientering av vapenexporten. Vi kör vidare i samma hjulspår som tidigare, med en relativt omfattande krigsmaterielexport. Beslut i partierna om förändringar verkställs inte. Jag kan inte ställa upp på den här utvecklingen av vapenexportlagstiftningen. Förslaget till ny lag om krigsmateriel i det här aktuella betänkandet innebär inte någon radikal förändring -- långt därifrån! I stället handlar det om att just fortsätta i gamla hjulspår, om än med något nytt hjul. Smärre förändringar kan noteras -- en del till det bättre men flertalet till det sämre, i enlighet med propositionen. Vi får ett utvidgat krigsmaterielbegrepp, och det är bra. Men samtidigt innebär detta omdefinieringar av omfattning och innehåll i fråga om andra begrepp, och det är inte acceptabelt. Signaleffekten är, enligt min mening, ökad vapenexport. Med anledning av motion U4 vill jag göra några kommentarer till betänkande UU1 och därmed komplettera det Maj Britt Theorin sade. Det är bra att utskottet har avstyrkt regeringens förslag till en utvidgad länderkrets med lättare kontroll. EG-länderna får inte den status som Norden och de traditionellt neutrala länderna i Europa har. Det skulle ha inneburit en utvidgning av lättnaderna med 80 % av den totala vapenexporten. Samtidigt är betänkandetexten knappast glasklar, utan den lämnar utrymme för att regeringens linje skall kunna drivas även i fortsättningen. Nuvarande ordning skall fortfarande gälla, säger man i betänkandet. Men i nästa mening, som har citerats tidigare, står det: ''I takt med att samarbetet med övriga EG-länder byggs ut finner utskottet det också naturligt att samma principer för utlandssamverkan och export tillämpas även i fråga om dessa länder.'' Det var precis det regeringen ville ha. Den texten finns kvar i betänkandet. Det betyder att de principer som gäller för de neutrala länderna också skall omfatta NATO-länder. Man stryker därmed under propositionens hållning. Jag ser en utvidgning omedelbart om hörnet. Texten fortsätter med att diskutera möjligheterna för framtida lättnader samtidigt som man pekar på begränsningsåtgärder. Man äter kakan samtidigt som man vill ha den kvar. Jag tycker att detta är en krånglig betänkandetext. Om man inte vill ställa upp på en utvidgning till EG, varför inte säga det i klartext och inte tala med dubbla tungor, som vi faktiskt gör i den här betänkandetexten? Jag skulle vilja se ett entydigare klarläggande i tillkännagivandet till regeringen om att en utvidgning till EG inte kommer att aktualiseras. Trots att vi i vår motion yrkar just detta har motionen avstyrkts utan något motiv. Det står också i betänkandet att man vid ett EG medlemskap skall verka för en restriktiv hållning när det gäller vapenexporten. Men jag tycker att man i betänkandet skulle ha sagt att vi redan i samband med medlemskapsförhandlingarna skall verka för denna restriktiva hållning. Jag tycker inte alls att det är självklart att vi skall förändra våra vapenexportregler vid ett medlemskap. Det är bra att det införs tillståndskrav i samarbetsavtal med annat land. Samtidigt är det inte bra att svenska regler inte skall gälla om materielen innehåller mer än 50 % utländskt material. Då skall de utländska reglerna gälla. Detta uppfattar jag som en uppmjukning i förhållande till hur vi har haft det. Uppenbart är att detta är en gummiparagraf som kommer att utnyttjas. Jag tror inte ett ögonblick att svensk krigsmaterielindustri inte kommer att utnyttja möjligheten att kringgå den svenska vapenexportlagstiftningen genom att utvidga sina samarbetsavtal med andra länder, just för att kunna få sälja. Detta har vi tagit upp i vårt yrkande 7, och jag vill med anledning av det ansluta mig till Propositionen och betänkandet föreslår också ett godtagande av en tilläggstext som gäller riktlinjerna för hanteringen av export av materiel till land som bryter mot vidareexportreglerna. Den skall gälla så länge omständigheterna kvarstår, talar man om. Det kan tyckas harmlöst, men även här lämnas utrymme för möjligheten att tolka ut mer av texten än vad den egentligen står för. Jag tycker att detta är en helt onödig ändring. Tidigare fick man inte sälja sådan materiel som kunde användas för att undertrycka de mänskliga rättigheterna. Nu gör man en vidgning så att man ser till de mänskliga rättigheterna i landet i dess helhet. Det tycker jag är mycket positivt. Samtidigt åstadkommer man i nästa andetag en lättnad, när man tillför begreppet ''omfattande och grova kränkningar''. Enligt min uppfattning är detta en utvidgning av lättnaderna. Jag delar alltså inte Ulf Dinkelspiels uppfattning i den frågan. Det är en försämring i förhållande till dagens ordning, och den lämnar ett utrymme för att se mindre restriktivt på dessa bestämmelser, trots det utskottet säger i sin text. Hela utskottstexten andas att man inte vill tala i klartext när det gäller spelreglerna, utan man vill gå omkring med ett antal resonemang i betänkandetexten, som sedan naturligtvis kan utnyttjas litet hur som helst av krigsmaterielindustrin. Jag tycker att det räcker att hänvisa till de erfarenheter som vi hitintills har haft av hur krigsmaterielindustrin hanterar de beslut och de texter som vi antar här i kammaren. Jag vill därför i detta avseende yrka bifall till vår motions yrkande 11. I övrigt vill jag ansluta mig till det som Maj Britt Theorin har framfört i sina yrkanden med anledning av vår motion.

Fru talman! Jag borde egentligen bara kunna hänvisa till min replik gentemot Maj Britt Theorins inlägg. Jag vill emellertid än en gång med beklagande markera den allt större splittring som föreligger i ett av de stora partier som står bakom den politik som regeringen har samlats kring. Det är en allvarlig brist i det socialdemokratiska partiets profil i den här frågan. Det ökar ansvaret för dem som förvaltar socialdemokratins politik i detta hänseende. Jag vill faktiskt till Berndt Ekholm uttala att hans misstänksamhet mot regeringens beredvillighet att läsa och tillämpa betänkandetext är alldeles onödig. I tillägg till utskottets uttalanden med avseende på praxis såvitt gäller brott mot mänskliga rättigheter har statsrådet i dag i denna kammare i ett protokollerat inlägg förklarat sin tolkning av det. Det bör Berndt Ekholm kunna ta till sig såsom en utfästelse av regeringen att rätt tillämpa riksdagens anvisningar och riktlinjer. Jag vill slutligen säga att det förmodligen är avsiktligt vilseledande när Berndt Ekholm säger att han känner att det finns en risk för att krigsmaterielindustrin skall glida på tolkningarna. Jag understryker på nytt att det är regeringen som prövar. Det kan vara en upplysning som är värd att lämna här i kammaren i anledning av ett tidigare uttalande som gjorts i debatten, nämligen att handelsministern under denna månad har prövat två ansökningar om export till Norge. När socialdemokratiska debattörer står här och hävdar att det inte förekommer en verklig prövning i regeringskansliet, på grund av att det finns en presumtion uttalad för bl.a. Norge, är det uttalanden som saknar grund. Jag tror att det är mycket viktigt att slå fast det.
Fru talman! Vi tar det sista först, Nic Grönvall, nämligen statsrådets tolkning. Om vi hade sett att det som sägs i den här kammaren beträffande krigsmaterielexport hade verkställts, hade vi aldrig haft den omfattande debatt vi har i samhället i de här frågorna. Men det är inte på det sättet. Det räcker att visa på att texten om hur EG-frågan skall tolkas redan har varit uppe till debatt. Skälet är att den är så oklar. Vi talar inte klartext om frågorna. Därför skapar vi oklarheter. Vi bidrar själva till det, i alla fall som jag ser det. Det hade varit mycket bättre att stryka beskrivningen ''omfattande och grova kränkningar'' så hade texten blivit entydig och klar. Ingen hade då kunnat tolka in de utvidgningar som de här begreppen uppenbarligen ger möjlighet till. Inte nog med att det står ''omfattande'', det står ''och grova''. Det står inte ''eller grova''. Enligt min mening är detta en uppmjunkning. Tyvärr, Nic Grönvall, kan jag inte lita på regeringen, även om Nic Grönvall har stort förtroende för regeringen. Erfarenheterna på den här punkten är inte alltför goda. Krigsmaterielindustrins påverkan är naturligtvis stark på grund av sysselsättningsfrågan, på grund av att det handlar om mycket pengar i det här sammanhanget. Det är viktigt att det finns parlamentariker som vågar sätta emot i de här frågorna. Det är beklagligt att det inte är fler från de andra partierna som vågar göra det. Vi vet att det finns en opinion i de här frågorna. Jag tycker snarast att det är en styrka för det socialdemokratiska partiet att det finns representanter som kan stå för en uppfattning som man har och driva den. Eftersom vi vet att det finns en sådan här uppfattning i flertalet av de andra partierna, beklagar jag att de representanterna inte vågar stå för sina uppfattningar här i kammaren. Jag ser det snarast som en svaghet att moderaterna är så eniga i den här frågan.
Fru talman! I den här sista repliken vill jag egentligen bara notera det uppenbara förhållandet -- jag ber kammaren uppmärksamma det -- att Berndt Ekholm hänvisar till erfarenhet när det gäller misstron mot regeringens sätt att använda riksdagens riktlinjer. Den erfarenheten kan han egentligen inte ha från någon annan regering än den föregående socialdemokratiska regeringen. Berndt Ekholm har ingen erfarenhet från den nuvarande regeringens tillämpning av krigsmaterialexporten. Det kan ju vara ett problem för socialdemokrater i denna kammare att den föregående regeringen hade svårigheter att läsa innantill. Men det gäller inte den nuvarande regeringen.

Fru talman! I proposition 174 och i utrikesutskottets betänkande föreslås en ny lag gällande krigsmaterial. Som motionär har jag tillsammans med en partikamrat riktat kritik mot det här förslaget på fyra punkter. Nu innebär propositionen förbättringar på vissa punkter jämfört med tidigare lagar. Det gäller överskådligheten samt breddningen av krigsmaterialbegreppet. Även de mänskliga rättigheterna betonas tydligare i riktlinjerna för vapenexportpolitiken. För att fortsätta på den positiva vägen vill jag säga att jag uppfattar utskottets behandling av propositionen som ett steg framåt. Jag tänker på utskottets korrigering av regeringens förslag om att jämställa EG-länderna med de nordiska länderna och de alliansfria staterna i Europa när det gäller vapenexportregler. Där heter det nu: ''I takt med att samarbetet med övriga EG-länder byggs ut - -.'' Det är en betydande skärpning jämfört med förslaget i propositionen där man vill jämställa EG-länderna med de nordiska länderna redan under nästa år. Utskottet gör också kraftiga markeringar av hur regeringen bör se på vapenexport till länder som brutit mot förbudet för vidareexport av svenska vapen. Där har utskottet gjort sådana skrivningar att jag anser att yrkande 2 i vår motion U2 är tillgodosett i allt väsentligt. Fru talman! Jag har noterat i propositionen -- det gäller också till stor del debatten i kammaren -- att man utgår från att Sverige behöver en omfattande försvarsindustri och att export av krigsmateriel skall begränsas i de fall där den kan skada svensk säkerhetspolitik. Däremot saknas det moraliska perspektivet. Det gäller Sveriges moraliska ansvar att inte medverka till spridning av vapen och därmed inte heller bidra till världens rustningar. Det saknas i propositionen och även i inlägg från utskottets företrädare. Dessa funderingar blir ännu viktigare, eftersom de mängder vapen som är till försäljning aldrig varit större på grund av sönderfallet i Östeuropa. Ulf Dinkelspiel om han hade varit kvar i kammaren. Men min fråga är också berättigad att ställa till utskottets företrädare. Känner ni någon form av moraliskt dilemma när det gäller svensk vapenexport? Tycker ni att detta är en etiskt svår fråga? Jag tror att om propositionen tydligt hade uttryckt sådana funderingar, hade respekten för de avvägningar man slutligen gjorde stigit bland kritikerna mot lagförslaget. Jag tror också att de moraliska reflexionerna kanske hade bidragit till att strama åt lagstiftningen något. Pär Granstedt var egentligen den enda som tog upp de här aspekterna i sitt anförande. Han hävdade att det är moraliskt fel att hindra länder att köpa av oss när vi vill köpa av dem. Till detta kan man fälla två kommentarer. Den ena är att erfarenheterna har visat att exporten inte i första hand hamnar i de länder vi själva har handlat från. Jag har svårt att tänka mig att indignationen skulle vara så stor i USA om de inte skulle få köpa svenska vapen, utan tvingas köpa någon annanstans. Det andra man kan säga är att Pär Granstedt inte berörde det moraliska dilemma som jag försökt att peka på här, nämligen att vi bidrar till att öka vapenmängden i världen. Vi bidrar -- ibland direkt, ibland indirekt -- till att svenska vapen används i krig och krigsliknande situationer. Jag tycker inte att den här frågan är enkel och självklar. Det vill jag gärna säga här i kammaren. Men jag tycker att vi borde haft med litet av dessa funderingar, diskussioner och resonemang i propositionen och i utskottets text. Jag ser detta som en fråga som i botten handlar om etik och moral. Det handlar om att hantera dessa svåra avvägningar. Problemet med regeringens proposition, som har fått en uppstramning i utskottets betänkande, är att riktlinjerna i praktiken kan komma att tillämpas ganska liberalt. Jag tänker särskilt på när det har gått några år, när den vapenexportdebatt som vi har haft i Sverige de senaste åren har tystnat litet grand. Hur kommer de att tillämpas i praktiken om 5--10 år? I den motion som jag och en partikamrat har skrivit uttrycker vi en rädsla för hur det kan bli framöver. Det finns åtminstone två områden som jag skulle vilja peka på speciellt.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 Det är egentligen ingen av utskottets företrädare som har berört detta. Innebär den här formuleringen av riktlinjerna att ett land som Iran hade kunnat få ammunition under kriget mot Irak? Skulle Jugoslavien ha kunnat köpa ammunition ända fram till FN:s vapenembargo? Då uppstod ju ett ovillkorligt hinder. Jag tycker att uttrycket ''andra leveranser, t.ex. ammunition'' borde strykas ur riktlinjerna. Min fråga till utskottet blir: Kan ni garantera att den här formuleringen inte i praktiken innebär att svensk ammunition hamnar mitt i olika krigskonflikter? Det andra området gäller de fall där samverkan sker med utländsk part. Där föreslås att svenska exportregler skall gälla för export av krigsmaterial sker med övervägande svensk identitet och att det samverkande landets exportregler skall gälla om det exporterade materialet har övervägande utländsk identitet. Dessutom föreslås att undantag kan göras från att tillämpa de svenska reglerna i de fall produkterna har övervägande svensk identitet. Den princip som föreslås här kan öppna för en ny form av kringgående av svensk vapenexportlagstiftning. Det gäller speciellt i ett längre perspektiv. I praktiken kan det medföra en liberalisering. Jag tycker därför att ett nytt förslag avseende en samverkan med utländsk part borde utarbetas av regeringen. Det bör bygga på en restriktivare grundsyn. Fru talman! Eftersom vi på två av fyra punkter i vår motion har fått ett svar som är rimligt, återstår två punkter som vi vill markera här i kammaren. Jag yrkar bifall till meningsyttringen rörande mom. 8 och 14, där dessa frågor berörs.
Fru talman! Stefan Attefall riktade en fråga till Ulf Dinkelspiel. Jag är sannerligen inte berättigad att tala å hans vägnar, men jag kan möjligen vara berättigad att tala å Moderata samlingspartiets företrädare i utrikesutskottes vägnar i den fråga Stefan Attefall nämnde. Det gällde om vi inte uppfattar detta som en etiskt svår fråga och om vi inte befinner oss i en moralisk konfliktsituation. Jag vill besvara detta genom att först hänvisa till vad statsrådet sade i sitt anförande. Där underströk han just det konfliktrika i denna fråga. Det har bl.a. kommit till uttryck i en långvarig och känslomättad debatt. Jag vill också gärna för min del, och säkerligen också för Moderata samlingspartiets företrädares del, markera att det ligger en svår moralisk konflikt i denna fråga. Vi avläser möjligen konfliktens olika prioriteringar på ett något annorlunda vis än vad Stefan Attefall gör och de som har värderingar i överensstämmelse med hans. Vi avläser nämligen våra värderingar utifrån de åtaganden vi har mot vårt land, mot vårt lands utrikespolitik, säkerhetspolitik och försvarsbehov. I den avvägning som vi då anser nödvändig att göra, gör vi den moraliska värderingen att vi måste fylla vårt lands behov. Jag svarade på precis samma sätt på Bengt Hurtigs inlägg för ungefär en timma sedan. Vi upplever i allra högsta grad den moraliska konflikten, och vi löser den på detta sätt. Stefan Attefall hyser en misstro, som på den punkten överensstämmer med Berndt Ekholms, mot regeringens sätt att tillämpa riksdagens riktlinjer och utskottets betänkandetexter. Denna misstro har Stefan Attefall möjlighet att hårdhänt exploatera mot den minister som han är missnöjd med. Det kan ske dels här i kammaren genom frågor och interpellationer, dels genom åtgärder på annat sätt inom riksdagens maskineri, men framför allt naturligtvis genom att låta folket veta att man här har rätt att utkräva politiskt ansvar i val. Jag tror inte att Stefan Attefall skall behöva vara så orolig för riksdagens svaghet. Se på vår gemensamma riksdag som den starkaste kraften i Sverige i stället för att nedvärdera den!
Fru talman! Jag är tacksam för att Nic Grönvall i replikskiftet med mig tar upp de moraliska reflexionerna och visar att sådana funderingar också bryr honom. Vad jag litet grand saknar i det som han vill säga är att dessa överväganden inte är framträdande när man bygger upp resonemanget kring vapenexportpolitiken. De borde utgöra en viktig utgångspunkt, och man borde inte bara se på svensk försvarsindustris behov. Jag inser att det är fråga om en moralisk avvägning, men jag är beredd att möta det moraliska dilemmat genom litet mera av köp av materiel utifrån och som följd därav kanske kunna minska den svenska vapenexporten. Kanske kan vi betala litet mera för vapnen i Sverige och i stället rationalisera på andra områden, för att komma undan från en del andra moraliska dilemman som svensk vapenexportpolitik innebär. De resonemang som jag efterlyser och som är ganska litet framträdande, framför allt i propositionen, har kommit fram litet mera i kammaren, och det noterar jag med tacksamhet. Jag måste erkänna att den misstro som jag känner bygger litet grand på erfarenheter från 80-talet. Jag tror inte heller att vi i praktiken kommer att få se någon liberalisering i morgon, nästa år eller så. Vad jag talar om är snarare hur debatten sjunker undan, hur det uppstår nya intressen som driver på och att det sedan sakta men säkert kommer en liberalisering på längre sikt. Det kommer att handla mycket om vilka ministrar som ansvarar för propositionerna, vilka regeringar vi får och hur kammaren driver frågorna. Det handlar också om hurdan debatten ute i samhället blir och hur olika organisationer driver på. Men det kommer också att finnas risker, oavsett vilken regering som vi kommer att få i framtiden, eftersom det finns starka ekonomiska intressen i detta sammanhang. Det är svårt att alltid göra de rätta avvägningarna, och det är en fara som jag vill peka på och varna för. Så länge jag finns kvar i denna kammare skall jag försöka bidra till att hålla kontroll på vapenexportfrågorna. Jag tror också att det finns en ärlig vilja från statsråden i de här avseendena, men vi måste kunna resonera om hur trender kan se ut på längre sikt och skall inte nöja oss med en klar viljeinriktning från nuvarande statsråd. Jag kan garantera att vi kristdemokrater kommer att bevaka denna fråga framöver.
Fru talman! Jag vill underteckna den garanti som Stefan Attefall nu utställer. Vi moderater kommer att se till att det här betänkandet efterlevs. Systemet kring krigsmaterielexporten är ju mer omfattande än lagen. Vi har först och främst våra internationella åtaganden, där Sverige -- det är omvittnat av alla partier här -- biträder de internationella krafter som verkar för en nedrustning i linje med FN:s åtaganden. Men därtill har vi ju i Sverige skapat ett kontrollinstitut i form de skrivelser som årligen skall redovisa sättet för krigsmaterielexportens handläggning. Genom det instrumentet har Stefan Attefall och jag möjligheten att, i de fall där vi finner att dessa redovisningar innehåller antydningar om en liberalisering som riksdagen inte har avsett, gå till rätta med regeringens uppträdande.
Fru talman! Jag noterar att Nic Grönvall nu har lovat inte bara att övervaka konkurrensregler i hela Europa, utan också vapenexportpolitiken i Sverige, och det gör mig åtminstone litet tryggare.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till motion U7 av mig, Oskar Lindkvist, Lennart Nilsson, Lena För enkelhetens skull yrkar jag också bifall till meningsyttringen av Bertil Måbrink beträffande mom. 6, 7, 8, 14 och 22, med hemställan om bifall till vår motion. Jag kan instämma i åtskilligt av det som skrivs i utrikesutskottets betänkande, bl.a. om undertryckande av mänskliga rättigheter som hinder för vapenexport och internationell registrering av vapenöverföringar. Men på en rad olika punkter måste invändningar göras mot betänkandet. Det gäller att utskottet inte ens på sikt kan tänka sig att successivt avveckla vapenexporten, trots att all erfarenhet visar att det är oerhört svårt för att inte säga omöjligt att bedriva vapenexport utan att den blir missbrukad och att successiv avrustning är vägen till fred och frihet. Visionen bör vara att avveckling sker i takt med internationell avrustning. Säkert vet vi också att varje konflikt i en region förvärras ju mer vapen som finns att tillgå. I t.ex. det forna Jugoslavien vet ingen hur man skall få slut på konflikten. Däremot vet vi att Sverige genom åren har exporterat stora mängder vapen, som används i det pågående kriget. Utskottet åberopar till stöd för sina ståndpunkter i flera sammanhang de hittillsvarande riktlinjerna, men bortser i stor utsträckning från att de har tillämpats alldeles för liberalt under de senaste årtiondena. Som ett exempel kan nämnas att regeringen godkänt export av robotar till Pakistan och kanoner till Indien. Enligt Medborgarkommissionen från 1988 ''förefaller Sveriges vapenexport till Indien inte vara förenlig med en strikt tillämpning av riktlinjerna''. Av samma skäl kan vapenexporten ifrågasättas exempelvis till Brasilien, Indonesien, Bestämmelserna är förhållandevis restriktiva, men tillämpningen i åtskilliga fall alltför liberal. Det krävs ett mer begränsat urval av länder -- helst endast de nordiska -- men också att riktlinjerna lagfästs. Då skulle regeringen på ett helt annat sätt tvingas tillse att de regler som finns för export av vapen verkligen efterlevs. Utskottets motiveringar för att avslå yrkandet om att lagfästa reglerna är tunna. Utskottet anser att krigsmaterielärenden omfattar bedömningar i en omvärld som ständigt är stadd i förändring. Detta är snarare ett skäl för att lagfästa riktlinjerna, för att skapa mer säkerhet och strikthet i tillämpningen. Det politiska ansvaret, som också åberopas emot en lag, kan utkrävas med större tyngd om reglerna är fastställda i lag och inte endast i anvisningar -- eller hur, Nic Grönvall? Jag är positiv till förslaget att vidga krigsmaterielbegreppet men avvisar förslaget om en kategoriuppdelning. Denna uppdelning har till syfte att öppna tidigare stängda marknader för svensk krigsmateriel. Delar av de redan nu krigsmaterielklassade produkterna kommer nämligen att klassificeras som ''övrig krigsmateriel''. Det betyder att denna senare kategori får exporteras till stater i oroshärdar eller till länder indragna i konflikter som kan befaras leda till krig. Detta är en liberalisering av vapenexportpolitiken. Ett av skälen -- men ett mycket dåligt sådant -- är att förslaget innebär ''en anpassning av de svenska reglerna till i första hand de kriterier för klassificering som gäller i EG-länderna''. Anpassningen till EG:s militärsamarbete, som i annat sammanhang av utskottet förklarats icke vara aktuell, leder till dessa negativa konsekvenser för vår utrikes och försvarspolitik. Regeringen föreslår en avsevärd utvidgning: ''Detsamma bör gälla andra leveranser t.ex. ammunition som har samband med tidigare utförsel.'' Om det nya förslaget hade gällt tidigare skulle den svenska regeringen ha fått godkänna export av ammunition till Chile efter militärkuppen 1973, till Iran under hela landets krig mot Irak fram till 1988 och till både Storbritannien och Argentina under I samtliga dessa krig stoppade regeringen fortsatt export av krigsmateriel. Med det nya förslaget skulle leveranserna av ammunition till de pågående krigen ha fått fortsätta. Det här är ett förslag som jag inte kan godta. Enligt min mening skall utfärdat exporttillstånd dras in om köparen kommer i krig. Även här har utskottet svaga skäl för sin ståndpunkt att godta den av regeringen föreslagna ordningen. Regeringen kan göra en ''helhetsbedömning'' och ''i det enskilda fallet frångå de generella riktlinjerna''. Hur naiv får man vara? Hur tolkar egentligen utskottsmajoriteten detta? Utskottet skriver vidare i betänkandet att det i propositionen inte finns några förslag på restriktioner om utlandssamverkan med stat som har militära styrkor stationerade utanför det egna territoriet. Utskottet missar poängen, avsiktligt eller oavsiktligt, i vad som framförs i vår motion. Utskottet beskriver yrkandet på följande sätt: ''Krigsmateriel skall inte säljas till stat med militära styrkor, som är engagerade i stridshandling utanför det egna territoriet, - - såvida inte stationeringen är en följd av beslut i FN.'' Yrkandet avstyrks av utskottet med motiveringen att det strider mot respekten för staters suveränitet, och det utgör alltså inte hinder mot vapenexport. Här fordrar jag en närmare förklaring från utskottets sida. Riksdagen beslöt 1988 att all krigsmaterielexport till stat som vidareexporterar svenska vapen bör stoppas. Detta var en glasklar markering till alla köpare och omöjlig att missförstå. Jag föreslår inte någon skärpning av riktlinjerna, som utskottet påstår. Utskottet vill inte ta avstånd från det kautschukartade uttrycket ''så länge omständigheterna kvarstår att det inte kan uteslutas att fall kan uppkomma där mottagarlandet rättar till missförhållandet''. Det vore intressant att få veta hur mottagarlandet i så fall gör detta och hur lång tid som skall gå innan vapensamverkan återupptas. Enligt 1971 års riktlinjer fanns inte utrikespolitiska hinder för vapenexport till Norden och neutrala stater i Europa. Nu har regeringsförslaget, som det har sagts i debatten, justerats. Men det finns ändå en motsägelse i utskottsutlåtandet på den här punkten. Det framgår att denna ordning med det nuvarande länderurvalet skall fortsätta. Å andra sidan framgår det, att i takt med att samarbetet med övriga EG-länder byggs ur, finner utskottet det naturligt att samma principer för utlandssamarbete tillämpas för dessa länder. Det här skall alltså uppfattas som en tolkning av vad som har sagts. Men jag tror att det behövs en tolkning av tolkningen.

Fru talman! Till att börja med vill jag beklaga att utskottsmajoritetens företrädare Nic Grönvall uppenbarligen inte hade tid att ytterligare följa debatten. Det är synd av två anledningar. Den ena anledningen är att han då hade fått höra ytterligare exempel på den splittring inom socialdemokratin, som han så glädjerikt har konstaterat under dagen. Den andra anledningen är -- och det är kanske i och för sig inte så konstigt -- att det nog blev litet jobbigt när han upptäckte att den splittringen uppenbarligen finns inom det borgerliga blocket också. Det är också synd att Nic Grönvall inte får möjlighet att ytterligare kommentera de frågor som Hans Göran Franck har ställt och de påståenden som jag kommer att framföra. Utrikesutskottets betänkande karakteriseras av de dubbla tungornas språk. Å ena sidan talar man vackert och fint i allmänna ordalag om vikten av hårda krav, och å andra sidan innebär reglerna en liberalisering. Man talar om de hårda kraven. Men ändå vet vi att tillämpningen i praktiken är mjukare och snällare. Detta är faktiskt, precis som Pär Granstedt sade tidigare i dag, fråga om dubbelmoral -- att säga en sak, men göra en annan sak. Pär Granstedt beskyllde oss tidigare för att utöva dubbelmoral, eftersom vi i Sverige tillåter import av vapen men inte export av dem. Det finns, naturligtvis, en ganska avgörande skillnad i denna fråga. Skillnaden är att vi faktiskt vet och har ett inflytande över vad de svenska vapnen kommer att användas till. Den möjligheten finns faktiskt i demokratin Sverige och i riksdagen. Men när vapen exporteras finns aldrig möjligheten att bestämma vad de svenska vapnen kommer att användas till. Det mest extrema fallet var när de allierade under Gulf-kriget upptäckte att de slogs mot sina ''egna'' vapen. Men det behöver inte gå så långt, och det kan vara litet extremt att föra en sådan diskussion om Sverige. Däremot vet vi att svenska vapen kan komma att användas helt emot de regler och de åsikter vi själva förfäktar, t.ex. mot de mänskliga rättigheterna. Nic Grönvall sade att det är fel att inte lita på regeringen i dessa frågor. I så fall skulle den kritiken vändas mot den föregående regeringen. Jag vill påminna herr Grönvall, även om han kroppsligen inte är närvarande, att under den nuvarande regeringens mandatperiod har det sålts vapen till bl.a. Tunisien, Singapore och Indonesien. Det är länder som enligt Amnesty International förtrycker mänskliga rättigheter. Därmed är Nic Grönvalls argument felaktiga. Utskottet har förstärkt den skrivning som finns i propositionen. Det är i och för sig lovvärt. Men jag tycker, i likhet med vad Berndt Ekholm sade tidigare, att det är inte tillräckligt. Jag vill därför yrka bifall till de förslag som Berndt Ekholm lade fram. En annan invändning mot förslaget är att det är ganska flummigt och otydligt. Vad innebär dessa regler? De ger oerhört stort utrymme för tolkningsföreträde åt regeringen. Det finns mängder av skrivningar, som lyder ungefär som följande: ''förutom vid'', ''om inte'', ''förutsatt att'', ''inom ramen för'' och ''kan efter omständigheterna''. Detta är inget annat än att lämna dörren öppen för att kunna göra olika tolkningar. I ett läge då vi vet att regeringen inte har följt de regler och rekommendationer som riksdagen tidigare har fastställt, vad finns det då för anledning att nu lita på regeringen? Det beslut riksdagen nu skall fatta är ett s.k. ickebeslut. Det är ett beslut som säger att vi egentligen inte tycker något -- i varje fall väldigt litet. I det här läget är det lätt att misstänka -- och jag tror att många människor kommer att göra det -- att beslutet inte baserar sig på först och främst utrikes-, säkerhets eller försvarspolitiska grunder. Det vilar i stället på en ren och strikt näringspolitisk grund. I en lågkonjunktur vågar man inte ta strid för en hållbar och principfast utrikespolitik. Med anledning av detta vill jag yrka bifall till det av

Fru talman! Lagutskottets betänkande 14 handlar om ändringar i aktiebolagslagen. Det finns två frågor där vi inte är överens i utskottet, och jag tänkte närmast belysa dem. Vi socialdemokrater i utskottet har avgivit två reservationer, och jag yrkar bifall till dem. Reservation 1 handlar om ansvarsgenombrott. Vi tycker att det är viktigt att se över reglerna om ansvarsgenombrott. Den tidigare regeringen gav i september 1991 tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén att frågan om ansvarsgenombrott skulle utredas ordentligt. Den nuvarande regeringen har gett nya direktiv som innebär att det tidigare tilläggsdirektivet dras tillbaka. Det tycker vi är fel. Det påpekar vi i reservation 1, där vi säger att det vore värdefullt om denna fråga utreddes. Den andra frågan gäller ett konkursregister. Först vill jag säga att det är ett tryckfel i betänkandet. I reservation 2 hänvisas till s. 17, men det skall vara s. 18. Utskottsmajoriteten tycker inte att det är så viktigt med ett konkursregister. Vi anser att man bör inrätta ett sådant i enlighet med Riksskatteverkets förslag och att det skall bli möjligt att kungöra näringsförbud. Vi tycker att regeringen bör lägga fram förslag för riksdagen om lagstiftning.

Fru talman! Ledamöter! Jag vill ge några korta synpunkter på motionsyrkandena och grunden för att inte tillstyrka dem. Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan och avslag på reservationerna. Det finns bestämmelser som innebär att personligt ansvar inträder för styrelseledamöter då mer än halva aktiekapitalet förbrukats, om inte kontrollbalansräkning görs och stipulerade åtgärder vidtas. För den som driver verksamhet och är på obestånd finns också regler om ansvaret. Det är inte någon brist på regler för att komma åt dem som handskas vårdslöst med aktiebolag. Det finns många utredningar om bolag som har vanskötts. Sådana sker inte minst genom skattemyndigheterna och konkursförvaltarna. Dessa utredningar levereras till polismyndigheten. Det är till polisoch åklagarmyndigheterna som vi måste skaffa kvalificerat folk. Jag kommer igen till det i annat sammanhang. Det är väsentligt att de som går in i aktiebolagens styrelser inte spontant skall bli personligt ansvariga. Jag brukar säga att vi i dag har dubbla gäldenärer på skattesidan. Det måste man sätta ett stort frågetecken för. Styrelsen får automatiskt personligt betalningsansvar om man missar skatteinbetalningar från ett aktiebolag. Det är inte bra, inte minst med tanke på de bekymmer som leverantörer i dag har att få betalning ur konkurser. Jag återkommer när det blir dags att diskutera insolvensutredningen. Det kommer att uppstå många frågetecken när det gäller personligt ansvar, och prövning kommer att begäras. Detta kommer att aktualiseras i flera stora bolags ledningar, som är föremål för granskning. Enligt mitt förmenande finns inte något behov som pekar i den riktning som reservanterna menar. Det anser också regeringen, som tog tillbaka de aktuella tilläggsdirektiven. Det är andra åtgärder som skall till. När det gäller frågan om ett konkursregister råder inte något tvivel om att det är väsentligt att kunna skaffa sig information. Vi har inte olika uppfattningar i sak. Men utskottsmajoriteten tycker att detta redan ligger hos regeringen. Regeringen har sagt att man håller på att arbeta med frågan. Utskottsmajoriteten hänvisar till det och avstyrker den propå som framförs i motionsyrkandet. Vi är överens i sak om att vi måste ta fatt i dessa frågor. Men vi är inte riktigt överens om tillvägagångssättet.
Fru talman! Stig Rindborg säger att vi är överens i sak. Det kan man säga när det gäller den sista frågan, om ett konkursregister. Det är bra att det har sagts att detta skall åtgärdas. Men vi vill ändå skynda på. Det är därför vi påpekar det i vår reservation. Man bör snabba på med detta. När det gäller frågan om ansvarsgenombrott tycker vi socialdemokrater i utskottet inte att det vore märkligt om direktiven till kommittén hade fått vara kvar. Det var onödigt att ta bort dem. Vi yrkar därför på att kommittén får nya tilläggsdirektiv, så att man verkligen får utreda frågan om ansvarsgenombrott. Det är inte så oviktigt som Stig Rindborg vill göra gällande. Det finns fall där det verkligen är angeläget.
Fru talman! Resurserna är inte outtömliga. Det fungerar med den lagreglering som finns i detta hänseende. Resurserna bör sättas in på annat. Utredningen har mycket arbete framför sig i andra hänseenden. Vi tycker att det är riktigt att den koncentrerar sig på det, allra helst som vi uppfattar det som att de regler som finns för ansvarsgenombrott i dag är till fyllest. Det gäller att se till att de kan tillämpas, och att man får resurser för åtgärder.

Fru talman! Det är härligt att få säga vad man tycker. Det är också härligt att få agera efter sin övertygelse. Det kom en proposition från den så Europavänliga regeringen, som skulle ge våra kompisar i andra länder rätt att köpa fastigheter, hus och kojor i Sverige, som en naturlig följd av stundande EES avtal och framtida EG-medlemskap. Men så var det detta med att både äta kakan och ha den kvar. Regeringen har föreslagit att man skall göra ett litet undantag, för vissa fritidsfastigheter. Dessa skall minsann inte kunna köpas så lätt av våra kompisar i världen, för dem vill vi ha för oss själva. Fru talman! Varför detta? Ett argument är att de som bor i utlandet har mycket mer pengar än de som bor i Sverige, och om de får handla här åker priserna upp. Då har svenskarna inte råd att köpa några stugor. Men på många andra områden försöker vi uppmuntra till utländska investeringar i det lilla landet Sverige. Då är det svårt att förstå varför vi sätter upp dessa spärrar. Det här har påpekats av ett antal människor som har arbetat med främst européer, senast i måndags i en artikel i Dagens Industri av Hans Cavalli Handelskammaren. Rubriken lyder: ''Nya stuglagen skickar fel signaler''. Vidare skriver Cavalli-Björkman: ''Den svenska specialbestämmelsen innebär en felaktig signal till utlandet och riskerar att orsaka tveksamhet bland utländska investerare. Som borde vara bekant även för regeringen, är det inte ett alltför stort inflöde av utländskt kapital som orsakat Sveriges ekonomiska problem.'' Även i EG-rättsligt perspektiv är specialbestämmelsen tveksam och olycklig. I regeringens förslag hävdas att Danmark har lyckats få till en sådan bestämmelse, och det är alldeles riktigt. Men Danmark är inte det mest populära EG-landet. Det är inte heller det land som har de största europeiska investeringarna för tillfället. Dessutom har EG:s ministerråd förutskickat att denna särbehandling skall upphöra. Är det då inte i stället rakryggat av oss att säga att vi tror på Europa, att vi vill vara med och leka och vill göra det på samma villkor? Jag vill hävda att det som så många gånger förut kommer att vara många här inne som röstar mot sin övertygelse. Det är härligt, fru talman, att få rösta som man vill! Jag skrev en motion, där jag yrkade avslag på den del i propositionen där regeringen vill göra en begränsning. Jag fick inte med mig någon i utskottet, men efter utskottssammanträdet kom flera ledamöter fram till mig och sade: Du har det bra du, som får säga vad du vill -- även vad vi vill, för resten. Vad jag kan förstå är regeringsförslaget en ren centerprodukt eller en Hambraeusprodukt. Vad säger Nic Grönvall? Han har gått nu, men han var här förut. Han sade ju i EES-debatten att Moderaterna kan med fog kalla sig det riktiga Europapartiet. Är Centern då det riktiga Hans Cavalli-Björkman skriver även om detta i sin artikel: ''Nog vore det bättre om Centerpartiet fick ge med sig och de tre andra valde bondförnuftet i stället för Bondeförbundet.'' Jag utgår alltså i detta läge från att m, fp och kds har fått vika sig för c. Socialdemokraterna stöder vad jag förstår propositionen i dess helhet. Vad är det då ni är så rädda för? Är det att det skall komma någon stor fet tysk med Mercedes och bli granne på landet? Eller är det att utlänningarna inte kan ta sig an allemansrätten? Eller vad handlar det om? Fru talman! Det här duger inte, om vi skall kalla oss det Europavänliga landet Sverige och vi vill gå in i Europa. Jag är ung, en av de yngsta i riksdagen, och det skulle imponera mycket på mig, om ni kunde visa ert förnuft i det här sammanhanget. Ärendet har passerat utskottet, och det finns en konkret reservation som säger att vi borde göra en enklare lag och slippa restriktionerna. Låt oss köra raka rör ut i Europa! Får vi köpa fastigheter i Barcelona och på Rivieran, så skall medborgare i andra länder få köpa fritidsfastigheter hos oss. Det är inte så konstigt. Det skulle bli en ljusning i decembermörkret, om en majoritet röstade för reservationen. Jag yrkar bifall till vår reservation 1 vid mom. 1 och alltså avslag på propositionen i denna del.

Fru talman!Bakgrunden behöver väl inte beskrivas särskilt mycket. Det sker sedan många år en prövning av utländska medborgares förvärv av fastigheter i Sverige. Reglerna har efter hand försetts med undantag som har gjort att det varit en ganska liberal bedömning av utlänningars rätt att få förvärva fastigheter i vårt land. Det som är nytt och det vi diskuterar i dag är direktivet om den fria rörligheten för kapital som vi kommer att tillämpa genom EES-avtalet. Det är viktigt att understryka att i ett avseende, när det gäller förvärv av fastigheter för fritidsändamål, medger direktivet att medlemsstaterna under en övergångstid, som visserligen inte är närmare fastställd, underlåter att liberalisera lagstiftningen. Det danska exemplet har redan anförts här. Vad är det då det gäller i fråga om fritidsfastigheterna i Sverige? Frågan om begränsning av förvärv av fritidsfastigheter har diskuterats under många år, detta oaktat anpassningen till kravet på fri rörlighet för kapital. Kommunerna i vissa områden, som är starkt exploaterade för fritidsändamål och där permanenta bostäder har köpts upp, har ställt kravet att allt förvärv av fastigheter i vissa kustsamhällen och andra attraktiva områden skall prövas. Det är i dag aktuellt att införa ett sådant undantag, och vi har från utskottsmajoritetens sida godtagit propositionens förslag på den punkten. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag vill tillägga att med den här lagstiftningen kommer det ändå att vara helt fritt att förvärva fritidsfastigheter inom stora områden i vårt land. Så begränsande som Richard Ulfvengren vill göra gällande är inte den här lagen. Slutligen vill jag säga att jag tycker att det är litet rörande, mot bakgrund av vilket parti Richard Ulfvengren representar, att tala om ''våra kompisar ute i världen'' som är så välkomna hit. Det är inte i alla sammanhang vi hör de tongångarna.
Fru talman! Det senaste tänker jag inte ens kommentera, däremot vad Bengt Kindbom säger om att det är så liten skillnad. Det är just det som är det intressanta. Varför då inte köra raka rör, om det är så liten begränsning kvar? Det är därför jag yrkar avslag. Jag tycker inte att vi skall skapa lagar som räcker bara något år eller som inte har så stor betydelse. Det är bättre att ha en lag som säger att det är fritt. Sedan vill jag höra Bengt Kindbom förklara vad det är man är så rädd för, särskilt i Centerpartiet. Vad är det som är så farligt med att ha utländska investerare som sina grannar? Var klämmer skon,
Fru talman! Jag har i flera sammanhang träffat på kravet på att införa de föreslagna begränsningarna, i samband med utredningen av kommunallagstiftningen och uppvaktningar från bl.a. kustkommunerna och fjällvärlden, de attraktiva områdena. Från kommunernas sida är man rädd för att ett ohämmat uppköp av permanenta bostäder och förändring av dem till fritidsfastigheter slår ut underlag för service och möjligheterna för en riktig samhällsbildning i kommunerna. Det är alltså bakgrunden till förslaget.
Fru talman! Servicen kommer att slås ut, säger Bengt Kindbom. Jag tror att utländska investerare -- utländska kompisar, som jag uttrycker det -- är så köpstarka att de kanske t.o.m. bidrar till att få ännu mera service på orten, beroende på att de har större krav på service än vad vi är vana vid i Sverige. Om Bengt Kindbom tänker på sjukvård osv., går han längre än jag gör när det gäller de fritidsområden som det rör sig om. För övrigt skulle jag vilja säga till Bengt Kindbom att jag har nog fler kompisar utomlands än vad han har som har bott på Västgötaslätten. Jag har faktiskt bott utomlands, och jag umgås väldigt mycket internationellt. Jag känner mig väldigt internationell. Jag vet inte hur det är med Bengt
Fru talman! Jag har också varit ung men inte så ung att jag behövt använda sådana argument som Richard Ulfvengren tar till här. Låt mig framföra ytterligare ett argument från de kommuner som jag talade om förut. I och med att vi har tagit ifrån kommunerna möjligheten att få några som helst intäkter från fritidsfastigheter står kommunerna enbart med serviceansvaret. De ställer upp med hela sin kommunala apparat men får inga inkomster för detta.
Fru talman! Precis samma argument framförs på de ställena gentemot stockholmare. Man tycker precis lika illa om ''nollåttorna'' som kommer dit och utnyttjar fastigheten en vecka om året eller knappt det. Så det argumentet finns, och jag förstår det, men man måste ha andra medel för att bryta ned den mentaliteten, inte lagstiftning.

Fru talman! Detta betänkande behandlar ett antal ändringar av uppbördsbestämmelserna samt förslag på indrivningsområdet m.m. I utskottet råder med ett undantag en total enighet om förslagen i detta betänkande. Jag tror att vi även där hade kunnat nå fram till en gemensam uppfattning om regeringspartierna hade varit mer lyhörda till vårt mycket väl genomtänkta kompromissförslag. Jag kan också för utskottets talesman Filip Fridolfsson avslöja att vi från oppositionens sida varit beredda att acceptera ert förslag om exempelvis skattemyndigheterna hade aktualiserat förslaget. Men så är ingalunda fallet. Ni kan inte redovisa några beräkningar, och ni har heller inte gett Riksskatteverket möjlighet att säga om det har någon uppfattning om de nu föreslagna förändringarna av det preliminära skatteuttaget. Fru talman! Under dessa förhållanden kan vi inte göra någonting annat än att genom den mycket utförliga reservationen föra fram vårt förslag. Jag yrkar bifall till reservationen. Jag vet också att det är omöjligt att övertyga Filip Fridolfsson. Han är inte precis någon rikskändis när det gäller att gå emot sitt parti. När jag fick veta att det var han som skulle stå emot mig i den här debatten, kände jag att det var en omöjlig uppgift att övertyga honom. Jag tror trots allt innerst inne att Filip Fridolfsson tycker att jag har rätt och att han har fel. Vi får väl se vad han säger i debatten.

Fru talman! Bruno Poromaa höll nästan på att hålla mitt tal, har jag en känsla av. Jag yrkar till att börja med bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 9 och avslag på reservationen från Socialdemokraterna. Det är riktigt att utskottet på en punkt är oenigt. Vi regeringstrogna håller på propositionen, och Socialdemokraterna har en annan uppfattning vad gäller beräkning av uttaget av preliminär F-skatt. Regeringen förslår ett uttag på 105 % medan Jag skall här inte vara för mångordig och argumentera alltför länge.

Utskottet tillstyrker därför propositionen i denna del och avstyrker motionen.'' Fru talman! Jag tror mer på regeringsledamöternas och regeringskansliets beräkningar än Socialdemokraternas. Det fanns väl med den inflationistiska politik man bedrev skäl till högre procentuella uttag under den tid sossarna satt vid makten. Det kanske fanns skäl till det då. Men det gör det inte nu. Nu är det en annan regering, och inflationen är betydligt lägre. Vi har tillräckligt höga skatter i detta land utan att vi skall behöva lägga rabarber på eller frysa in högre belopp under en viss tid. Fru talman! Jag har redan framställt mitt yrkande, och jag instämmer därför i detta.
Fru talman! Det är beräkningar vi saknar. Ni kan inte redovisa några som helst beräkningar. Riksskatteverket har heller inte fått någon möjlighet att ha en uppfattning i denna fråga. Filip Fridolfsson talar om höga skatter. Men detta är inte fråga om slutliga skatter, utan det är preliminärskatter. Jag kan faktiskt för Filip Fridolfsson avslöja att jag vid den tidpunkt då vi skrev vår motion inte var speciellt entusiastisk över den. I dag är dock läget ett helt annat. I dag flyter kronan, och värdet har sjunkit med 10 %. Speciellt exportindustrin vädrar morgonluft med förhoppningsvis ökade vinster och därmed också ökade skatter. Utvecklingen på aktiebörsen visar på optimism. Jag är förvånad över att Filip Fridolfsson inte biträder oss. Han verkar vara mycket pessimistisk inför framtiden, allra mest nu när han har sina partivänner i regeringsställning och sitt parti som ledande i regeringen. Moderaterna dominerar helt enkelt regeringspolitiken.
Fru talman! När det gäller preliminärskatteuttaget begriper också jag att det inte är fråga om en slutlig skatt. Men den beräkning man har gjort i kanslihuset att 105 % är en vettig nivå, tror jag på. Bruno Poromaa har här vid ett par tillfällen sagt att han avslöjar hemligheter. Jag skall avslöja något som inte är en hemlighet men som än någonting ganska unikt i den motion som de socialdemokratiska ledamöterna, med Lars Hedfors som första namn, har väckt. Bruno Poromaa ironiserar närmast över att någon utredning inte har gjorts, att regeringen inte gjort beräkningar på ett korrekt sätt och att något sådant skall permanentas. Men vad har man sagt i den socialdemokratiska motionen? Man är på det klara med att nivån skall ligga kvar på 110 %. Men man har dock inget emot att denna procentsats permanentas. Ni har tydligen sådana fina utredningar att ni vet att 110 % är en korrekt nivå, och den skall ni permanenta. Men när vi säger att vi vill ha 105 %, då säger ni att det inte finns några utredningar. Det är ingenting som talar för att det är rätt nivå. Hur kan Bruno Poromaa och hans kolleger på s-bänken tycka att det är korrekt när Socialdemokraterna säger att nivån skall permanentas på 110 %? Jag vet vad Socialdemokraterna vill i skattefrågor. Man skall betala den skatt man är pliktig att betala. Vi tror att egenföretagare och de som har F-skatt kommer att ligga skäligt till med ett uttag på 105 %. Det är därför som vi har en så oerhört stark ställning i just denna fråga.
Fru talman! Det är långt mellan mig och Filip Fridolfsson, inte bara i det politiska, utan det är också långt mellan våra platser här i kammaren. Det är många gånger svårt att höra vad han säger. Däremot är det lätt att förstå vad han säger, bara man hör honom. Dessutom står han längre ner i kammaren än vad jag gör, och det försvårar ytterligare. Jag vill däremot inte göra gällande att han står längre ner i det politiska än vad jag gör, utan jag respekterar Filip Fridolfssons politiska uppfattning. Vårt förslag bygger på erfarenheter. Också vårt parti har erfarenhet av att sitta i kanslihuset. Vi hade under den tid vi var i regeringsställning också kontakter med skattemyndigheterna. Det har inte ni i samma omfattning. Om ni hade haft de kontakterna tror jag säkert att ni också hade landat på 110 % i stället för att hitta på 105 %.
Herr talman! Bruno Poromaa sade i sitt inledningsanförande att han inte trodde att det skulle vara möjligt att övertyga Filip Fridolfsson, ändå begär han replik på replik. Jag tror att hans antagande att det är omöjligt att övertyga mig, var korrekt eftersom vi i den här frågan har hamnat på en, vad jag förstår, korrekt nivå. Därför ser jag med tillförsikt fram mot omröstningen då vi sätter socialdemokraterna på plats.
Herr talman! Jag misstänker att Filip Fridolfsson börjar bli mer och mer övertygad, eftersom han är mer och mer irriterad över mig.

Herr talman! Anledningen till att jag står här i dag är att det förträffliga statsrådet Björck har lagt en proposition som handlar om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Det har lett till att det minst lika förträffliga försvarsutskottet lämnat ett betänkande. Jag vill egentligen inte säga emot betänkandet. Men jag tycker att statsrådet Björck inte har gått tillräckligt långt i sin strävan att föra ut svenska FN-styrkor i världen så att de kan fylla den mission de är avsedda för. I samband med det vill jag hänvisa till en artikel i Förlegade svenska FN-insatser och är skriven av en docent vid FOA, Gunnar Jervas. Han framför en del, som jag tycker, bra åsikter. Han hänvisar bl.a. till att vi under 1960-talet åtog oss att ställa beredskapsstyrkor till FN:s förfogande. På så sätt skapades styrkor som i kris snabbt skulle kunna sättas in av världsorganisationer. Det innebär att Sverige gick i spetsen för en nyordning som vi länge kunde vara stolta över. Problemet är nu att utvecklingen i viss mån har sprungit ifrån den typ av förband som Sverige på 1960-talet åtog sig att hålla i beredskap. De är i dag allt mindre efterfrågade och -- framför allt -- allt mindre effektiva. Detta avspeglas i en markant minskad utnyttjandegrad. Vi har åtagit oss att hålla 3 000 man i beredskap för sådana uppgifter. I dag är endast 27 % insatta i någon form av mission. Som det ser ut i världen är det en mycket låg siffra. Vi skulle kunna ha nytta av våra FN-soldater och FN förband på många ställen. Jag tycker att Sveriges bidrag till FN-verksamheten inte på långa vägar står i relation till vad som behövs. Vi ligger i dag på 22 plats på den lista som visar insatserna. Om vi jämför med våra nordiska grannländer finner vi Danmark på åttonde, Finland på nionde och Norge på 13. Nepal, som är ett litet och fattigt land, har 1877 man insatta i fredsbevarande styrkor under de senaste åren. Sveriges bistånd har varit 797 man. Vad skall man då göra åt detta? Jag tycker att man på ansvarigt svenskt håll måste börja leta efter nya nischer där förbanden kan utnyttjas. Nischer där förbanden verkligen behövs. Man kommer då osökt in på peace making forces. Vad skulle t.ex. inte en s.k. snubbeltrådsstyrka -- en liten styrka som man sätter in före den stora aktionen och som ligger som en buffert i de länder där oroligheterna börjar pyra -- ha kunnat göra i Jugoslavien, innan förloppet gått så långt som i dag? I Somalia skulle vi naturligtvis ha satt in sådana styrkor för ett till två år sedan; då hade vi sluppit den insats som görs i dag. I Bosnien Hercegovina har vi ju FN-soldater i dag, men där har det gått så långt att operationerna inte fungerar speciellt bra. En anledning är naturligtvis att det inte längre finns någon fred att bevara där. Jag skulle verkligen önska att svenska politiker litet mer ingående försökte hitta på nya sätt att använda våra FN-styrkor och frivilliga. Jag tror inte att det bara var en slump som avgjorde att Nya Zeeland fick en plats i säkerhetsrådet, som många svenskar så hett eftertraktade. Jag tror att det var en reaktion på att vi svenskar i internationella sammanhang pratat mycket om FN, men gjort kolossalt litet. Visst har vi skickat ett sjukhus dit, och några man dit, men vi har inte till hundra procent aktivt drivit frågorna, tycker jag. Vi måste söka nischer där vi återigen kan bli banbrytande och ta täten i fredsbevarande insatser, så som vi gjorde på 1960-talet. Som exempel vill jag nämna Gulfkriget. Vi bidrog med ett sjukhus, och det var ju bra. Men det finns ju andra, litet passiva insatser, som ytterligare skulle ha förstärkt vår roll. Vi hade kunnat skicka ett minröjningsfartyg, trots att vi inte är med i NATO. Man behöver inte aktivt delta i strid för att svepa minor som ställde till så stor förödelse bland de allierades styrkor. Det finns en mängd sådant vi skulle kunna göra för att inte stå så passiva som vi gör på arenan. Vi kan gå ut med budskapet att vi skall aktivt föra svenska FN-insatser till den tätplats de hade tidigare. Det hela har gått i stå. Jag tycker att vi nu måste börja föra in nytänkande i debatten. Med anledning av det vill jag yrka bifall till min reservation och hoppas att detta tar skruv. Jag tror att vi har tappat trovärdighet trots de insatser som görs och trots allt vi säger utomlands i dag.

Herr talman! Regeringen har i en proposition lämnat förslag till riksdagen om, som det heter, lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Den innehåller ett förslag som går ut på att regeringen begär bemyndigande att utan riksdagens hörande få ställa trupp till förfogande i fredsbevarande syfte. Det skulle vara möjligt att en sådan begäran inte skulle behöva komma endast från FN utan även från ESK. Precis som Robert Jousma alldeles nyss uttryckte det, har han och hans parti velat gå litet längre. Man har icke blott nöjt sig med att den militära styrkan skulle vara avsedd endast för fredsbevarande åtgärder, utan även för fredsskapande verksamhet. Det är med andra ord en annorlunda situation i ett krisskede. Propositionen gällde inte det, och härav har utskottet inte funnit skäl att närmare överväga det förslag som framställts av Ny demokrati.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

Herr talman! I förra årets regeringsförklaring slogs fast att förslag om förbud mot förvarstagande av barn skulle föreläggas riksdagen. Det välkomnade vi från Folkpartiet liberalerna. Vi har länge tyckt att man borde införa ett totalförbud när det gäller förvarstagande av flyktingbarn. Nu skall villigt erkännas att propositionen inte föreslår ett totalförbud. Man tillåter förvarstagande i vissa undantagsfall. Men det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Målet, som Folkpartiet ser det, måste vara ett totalförbud. I Sverige blir många barn inlåsta varje år endast av det skälet att deras familjer söker asyl. Att över huvud taget frihetsberöva barn strider helt mot rättsmedvetandet och, som vi ser det, mot barnkonventionen. Målsättningen måste vara att möjligheterna att ta barn i förvar i framtiden helt elimineras. Det gäller att utveckla andra former för att säkerställa att man kan verkställa fattade beslut, utan att tillgripa frihetsberövande. Man bör fatta beslut i flera steg. Vi hade hoppats att en majoritet skulle kunna enas om propositionens förslag, så att vi skulle kunna gå ett steg i rätt riktning. Nu ser det tyvärr inte ut att bli på det viset. en förändring av förvarslagen. Det gällde då framför allt vuxna. Vi reagerade från Folkpartiets sida på förslaget och menade att det kommer att innebära att fler barn kommer att tas i förvar. Det förnekade den dåvarande invandrarministern Maj Lis Lööw. Hon sade att det inte alls skulle bli så, utan att riksdagens mening att det endast vid synnerliga skäl skulle vara fog för att ta barn i förvar skulle gälla och att det skulle bli färre barn i förvar. Det blev precis tvärtom. Det blev som vi befarade -- allt fler barn sattes i förvar. Vi har tagit upp detta i konstitutionsutskottet, och vi har även kritiserat regeringen för detta. Vi har också kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att intentionerna i riksdagens ställningstaganden inte har kommit till uttryck i tillämpningen. Det är utifrån det här perspektivet som man skall se regeringens förslag, som är aktuellt i dag. Man slår fast att förvarstagande i princip skall vara förbjudet. Det har redan fått effekt i statistiken. Antalet barn som har satts i förvar över tre dagar har minskat radikalt. Det tolkar vi som att de signaler som regeringen har gett på det här området redan har fått efterföljd. Därför beklagar jag det förslag som majoriteten för fram, eftersom det ger helt andra signaler. Det ger signaler om att man kan utöka möjligheten att ta i förvar. Det föreslås t.ex. att det inte bara skall gälla tre dagar, utan att man kan komplettera med ytterligare tre dagar. Då gäller inte förslaget tre dagar utan sex dagar. Det finns flera sådana punkter i majoritetens förslag som gör att signalerna inte blir sådana som vi skulle vilja se dem. Majoriteten föreslår att regeringens förslag skall kombineras med socialdemokraternas yrkande om att uppsikt skall prövas. Den möjligheten finns redan i dag, men har inte varit tillämplig. Därför undrar vi hur den skall kunna bli tillämplig i fortsättningen. Man har under ett par år haft möjligheten att tillämpa den här regeln, men man har inte använt sig av den. Det blir en märklig kombination av förslagen. Förslaget borde kanske också ha gått till Lagrådet, så att man där hade kunnat få säga sin mening. Jag förstår att bevekelsegrunden för förslaget är att man är rädd för att fler barn skall gömmas undan verkställighet och hållas gömda under lång tid. Det sker redan i dag att barnfamiljer håller sig gömda. Vi kunde i dag höra i radion att flera har lämnat flyktingförläggningar och gömt sig undan polisen, eftersom de tror att de kommer att bli utvisade. Det här förslaget avses dämpa den möjligheten. Det tror vi inte alls, snarare tvärtom. Om man befinner sig under viss uppsikt och inte fullföljer det kommer man att kunna sättas i förvar. Det kommer att bli ett ännu starkare hot mot barnfamiljerna och kommer snarare att verka i motsatt riktning. Fler kommer att finna att de tvingas gömma sig. I debatten i utskottet har jag saknat diskussionen om att man ser på effekterna för barn. Det handlar om barn som har tvingats fly tillsammans med sina föräldrar ifrån svåra förhållanden. Det har många gånger gällt traumatiska situationer och upplevelser. Därför har Socialstyrelsen gjort en utredning och pekat på vilka konsekvenser detta får för flyktingbarnen. Jag tycker att man måste ta detta på allvar. Sverige skall också tillämpa barnkonventionen. Vi anser därför att det är så viktigt att vi bara i undantagsfall kan sätta barn i förvar. På sikt vill vi att man helt skall avhända sig den här möjligheten. Jag beklagar hela hanteringen av den här delen av förslaget -- att det har behövt ta så lång tid. Regeringen lade fram en proposition i våras. Förslaget var att man skulle kunna verkställa det här i somras så att den nya lagen skulle börja gälla. Majoriteten ville ha en remissomgång. Även om vi från Folkpartiet inte ansåg att det var nödvändigt med en sådan remissomgång motsatte vi oss inte den. Vi tyckte däremot att man hade kunnat ha en så pass kort tid att det hade varit möjligt att fatta beslut innan sommaren. Det blev nu inte så, och därför har det här ärendet fått en mycket lång hantering. Jag beklagar detta, eftersom det är barnen som kommer i kläm. Det gäller också ett annat förslag i det här betänkandet som handlar om transportbolagen. Vänsterpartiet har ett förslag om att den regel som infördes för ett par år sedan om transportbolagens kostnadsansvar skall tas bort. När regeln infördes var vi från Folkpartiet mycket kritiska och motsatte oss den regeln. Vi tycker nu att det finns all anledning att regeringen följer upp förslaget och ser på vad det har inneburit. Vi anser inte att transportbolagen skall verkställa myndigheters beslut. Det var det som kritiken gick ut på när regeln infördes. Därför finns det all anledning för regeringen att följa upp hur det har varit och om det har varit som vi befarade. I så fall får man komma åter med något annat förslag. Avslutningsvis vill jag bara yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2. Applåder)

Herr talman! Under ett antal år har Vänsterpartiet också krävt ett förbud mot att ta flyktingbarn i förvar. I våras kom propositionen med ett förslag som väsentligen skulle begränsa den möjligheten. När propositionen första gången behandlades i utskottet skulle det ha funnits en majoritet till förmån för propositionen. Eftersom vi inte har rösträtt i utskottet kunde Socialdemokraterna och Ny demokrati skicka ut propositionen på en långremiss över sommaren. När vi sedan återsamlades och tog upp behandlingen av den här propositionen kunde vi konstatera att den gamla alliansen hade återuppstått när det gäller flyktingoch invandrarpolitik -- alliansen mellan socialdemokrater, moderater och centerpartister, nu med förstärkning av Ny demokrati. Hela betänkandet utgår från att föräldrar inte vet sina barns bästa och att framför allt polisen behöver ytterligare instrument för att med tvång kunna förpassa människor ut ur landet. Jag skall göra ett försök att litet mer systematiskt gå igenom och peka på vad jag anser vara brister i det här betänkandet. Först vill jag ta upp åldersgränsen. I barnkonventionen går den gränsen vid 18 år. När barnkonventionen antogs arbetade framför allt Sverige in i det sista för att också åldersgränsen för rekrytering av personer till militärtjänst, som tas upp i artikel 38, skulle vara 18 år. Men det fanns då risk för att andra artiklar skulle börja rivas upp, och Sverige fick därför backa. Ett mycket aktivt arbete pågår ändå för att åldersgränsen 18 år skall skrivas in i artikel 38. Det måste innebära vissa problem för Sveriges agerande om vi själva väljer att använda åldersbegreppet så godtyckligt som vi gör, och det gäller då framför allt i fråga om speciellt utsatta barn. I artikel 37 i barnkonventionen står att frihetsberövande av barn endast får användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid, och i artikel 38 står att varje frihetsberövat barn skall ha rätt till juridiskt biträde och rätt till hjälp att lagligen få sitt frihetsberövande prövat. Det spelar egentligen ingen roll om man i den svenska texten har översatt ordet ''prompt'' med snarast eller omedelbart, eftersom ''snarast'' knappast kan vara tre dygn när det gäller barn. I teorin har en person rätt att överklaga sitt frihetsberövande omedelbart, men i praktiken är det naturligtvis inte så. timmar, men utskottet förlänger tiden till ytterligare 72 timmar. I lagtexten skrivs att barnförvar kan komma i fråga när det finns synnerliga skäl, men i betänkandet säger man att ''synnerliga skäl'' kan vara exempelvis att man inte har fått tag på biljetter. Hur får utskottet det att stämma överens med artikel 37 i barnkonventionen? Utskottet för inget som helst resonemang om, och än mindre säger man på något ställe i betänkandet, att det behövs utarbetas modeller för hur avvisning av barn skall gå till, utan man använder den sista utvägen som den enda modellen. Vänsterpartiet stöder propositionens förslag att det i lagrummets ingress skall stå att ett utländskt barn inte får tas i förvar, men vi anser att åldersgränsen för barn skall vara 18 år. Nu har utskottet gjort om också den delen av propositionen. Vidare anser vi att undantaget, de tillfällen då det skall vara möjligt att ta barn i förvar, endast skall vara då det är fråga om omedelbar avvisning till tredje land. Det som utskottet nu öppnar för är egentligen att barn som regel skall ställas under uppsikt. Var gränsen går mellan förvar och uppsikt ger ett mål som prövades i Europadomstolen och som också återges i betänkandet en viss ledning om. Men hur utskottets förslag skall utformas i praktiken är fortfarande mycket oklart. Utskottet ger ingen som helst ledning. I betänkandet står t.ex. att ''barnet är tillstädes vid måltider och nattvila och när avresa skall ske''. Jag vill då fråga utskottets företrädare: Kan ni fastslå att det vid en eventuell prövning inte skulle betraktas som ett frihetsberövande av Europadomstolen? Uppsikt innebär att utlänning är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos polismyndighet på orten, lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling eller uppfylla andra särskilda villkor. Det jag nyss nämnde skulle då falla in under Med den spridning över landet av asylsökande under utredning som vi har i dag, befinner sig väldigt många mycket långt från en polisstation. Extremfallen har vi norrut, där det exempelvis från Pajala till Gällivare polisstation är 20 mil. Kan man över huvud taget räkna med att familjer skall åka miltals några gånger i veckan för att anmäla sig på en polisstation? Ingenstans i betänkandet står om det är någon annan än polisen som skall sköta uppsikten, och det sägs inte heller vad för slags personer som i så fall skall göra det. Så till de verkligt klandervärda bitarna i betänkandetexten. På s. 20 längst ner anges som orsak till att man även fortsättningsvis skall kunna ta ensamma barn i förvar följande: ''Denna möjlighet kan dessutom utgöra ett skydd för barnet mot att det hämtas upp eller göms undan av någon som har andra avsikter än att se till barnets bästa.'' Vilka belägg har utskottet för att så skulle ha skett? I kvällstidningarna har sådana spekulationer framförts, men jag tycker inte att det är försvarbart att man i riksdagens betänkanden skriver in kvällstidningsspekulationer. Det finns också andra stycken i betänkandet som man kan ha åsikter om. På s. 18 framför utskottet t.ex. vilda spekulationer om vad som kan upplevas som personliga katastrofer för enskilda personer. Förutom i fråga om förvarstagande av barn behandlas i det här betänkandet motioner väckta av Vänsterpartiet som handlar om vuxna i förvar. Vi har i det fallet samma argument som Ingela Mårtensson här förde fram för Folkpartiets räkning, nämligen att förvarstagande av vuxna har varit ännu en orsak till att också barn har satts i förvar. Vi har också ett motionsyrkande som gäller kroppsvisitation.

Jag har inte haft möjlighet att själv försöka skaffa mig en uppfattning om hur kroppsvisitationen har använts, och jag väljer därför att inte yrka bifall till vår motion i frågan. När det gäller transportbolagens ansvar har vi kvar vårt gamla yrkande, dvs. att bestämmelsen i det fallet bör återgå till den lydelse den hade före den 1 Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till vår meningsyttring. Vi kommer, om vår meningsyttring faller, att rösta med reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Jag saknar kulturministern här i kammaren när en så viktig och känslig fråga skall diskuteras. Det här är ett ämne som inte bara kräver känsla och engagemang utan också insikter och kunskaper. Förvar är egentligen inte något bra uttryck, för det leder tankarna till något fängelseliknande. Det är faktiskt förbjudet att sätta barn i fängelse, häkte eller arrestlokaler. Propositionen innehåller inte, som man kan tro, ett absolut förbud mot att ta barn i förvar. Barn skall fortfarande enligt förslaget kunna tas i förvar när det gäller en direktavvisning. Förbudet skulle gälla dem som vistas här i landet och efter utredning fått nej till uppehållstillstånd och därför skall avvisas ur landet. Vi socialdemokrater kan inte stödja propositionen. Vi kan inte stödja den därför att vi anser att i förslaget inte tas tillräcklig hänsyn till barnens situation. Det finns också en majoritet i utskottet för den uppfattningen. Propositionen lämnar så många frågor obesvarade. Sverige? Vad händer med de gömda barnen? Det saknas med andra ord en belysning av vilka konsekvenser förslaget får för barnen och deras familjer. Ett enigt utskott, vill jag påpeka, skickade därför propositionen ut på remiss till berörda myndigheter och ett antal frivilligorganisationer. Det ansåg däremot regeringen inte var nödvändigt att göra. 439 var barn. Ingen vet var de finns. I Dagens Nyheter i dag uppger tidningen att 2 500 personer är efterlysta. Av artikeln framgår inte hur många som är barn. Problemet blir alltmer omfattande. Propositionens förslag innebär att det inte går att avvisa en barnfamilj som vill stanna i Sverige och som vägrar att rätta sig efter fattade beslut. Hur har Folkpartiet tänkt sig att familjer skall leva här i Sverige? Hur skall de kunna försörja sig -- med svartjobb? Samtidigt säger regeringen att det är av stor vikt att lagakraftvunna beslut kan verkställas. Rikspolisstyrelsen har också enligt propositionen framfört till regeringen att det med en begränsing av möjligheterna att ta barn i förvar blir omöjligt att avvisa en barnfamilj från Sverige mot deras vilja. Skall vi ha lagar i Sverige som det inte går att efterleva, Ingela Mårtensson? Det är en personlig tragedi för dem som begärt asyl i Sverige men som inte har tillräckliga skäl att få stanna. Tycker regeringen att alla barnfamiljer skall få stanna i Sverige, skall man säga det och också ge dem bra förutsättningar för att leva här. Det tycker tydligen inte regeringen, för ansvarigt statsråd har genom att ta bort den s.k. treterminsregeln ytterligare begränsat möjligheterna för barnfamiljer att få stanna i Sverige. Den regeln har kommit till med hänsyn till barnen. Har barnen gått tre terminer i skola eller förskola, ansågs det tidigare att barnen var så rotade att det skulle vara inhumant att inte låta familjen stanna. Den regeln är nu borta. Av propositionen kan man också utläsa att statsrådet är medveten om att det finns problem med det här förslaget. Det skrivs nämligen i propositionen: ''Skulle det visa sig att denna ordning leder till mycket stora svårigheter att verkställa beslut om avvisning och utvisning får frågan om möjligheten att komma till rätta med dessa situationer övervägas på nytt.'' På ett annat ställe i propositionen sägs att ''en utlänning som undanhåller sig verkställighet är inte heller berättigad till någon form av stöd från samhället''. Tanken är tydlig! Om barnfamiljerna inte får något stöd från samhället, blir deras situation så outhärdlig att de frivilligt lämnar landet. Risken är naturligtvis stor att vi får en grupp människor som lever i samhällets utmarker, i ett slags gråzon, utan stöd och hjälp. Vad händer med barn som inte kommer att gå i skola, inte kommer att få någon utbildning, inte omfattas av hälso och sjukvård? Regeringen har enligt propositionen lagt fram det här förslaget av hänsyn till barnen. Från socialdemokratiskt håll har vi svårt att se att förslaget gagnar barnen, att det har tillkommit av omtanke om barnen och för barnens bästa. Många av remissinstanserna har också svårt att se det humanitära med propositionen. Det som regeringen ville framställa som en humanitär reform anser vi blir raka motsatsen. Efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter stod det klart för de flesta ledamöterna i utskottet att något måste göras åt förslaget i propositionen. Utskottsmajoriteten har därför arbetat fram ett eget och enligt min mening ett bättre förslag, där också stor hänsyn tas till barnens situation. Det kan inte vara rimligt att, när olika instanser noga prövat skälen för uppehållstillstånd och funnit att de inte är tillräckliga, den enskilde själv skall få avgöra om man skall stanna i landet. Vår principiella inställning är att det måste finnas en yttersta möjlighet att avlägsna den som inte har rätt att stanna i landet. Jag vill gärna påpeka att utskottet har haft målsättningen att så långt det går begränsa möjligheterna att ta barn i förvar. Utskottet har i tidigare betänkanden skrivit mycket starkt att det måste finnas synnerliga skäl för att ta barn i förvar. Rikspolisstyrelsen säger också i sitt remissyttrande att barnförvaren minskat. Under första halvåret 1992 togs 180 barn i förvar, och det skall då jämföras med första halvåret 1991, då 301 barn togs i förvar. Utskottets förslag innebär att förvar endast får användas som en sista utväg och att barnens intressen måste väga tungt vid bedömningen av ett eventuellt förvarstagande. Jag delar också den uppfattning som flera remissinstanser framfört, nämligen att en barnfamilj efter att ha varit i landet under lång tid kan behöva extra tid att fundera över sin situation och extra tid för att lämna landet. För att det skall vara möjligt föreslår utskottet att familjen alltid skall ges en möjlighet att under lugna förhållanden och utan hot om omedelbara tvångsåtgärder besluta om att resa frivilligt. I dag är situationen den att polisen gör en bedömning av risken för att familjen skall gå under jorden. Bedöms risken som stor tas familjen i förvar. Den möjligheten kommer inte längre att finnas. Utskottets förslag innebär att barnet inför en avvisning inte skall kunna tas i förvar förrän man först ställt barnet under uppsikt, en uppsikt som visserligen är förknippad med vissa villkor men som inte innebär ett frihetsberövande. Barnet kan leva som tidigare och röra sig fritt, vare sig barnet vistas på en förläggning eller någon annanstans. Villkoren skall anpassas till vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Vistas barnet på en förläggning kan det vara tillräckligt att barnet är närvarande vid måltider och vid sängdags. Barnet behöver inte heller före avresan flyttas från sin invanda miljö. När uppsikt prövats och barnet vägrat att resa frivilligt eller hållit sig undan när avresan skulle ha ägt rum, skall förvar få tillgripas vid ett senare tillfälle. Barnet får endast tas i förvar tillsammans med vårdnadshavare. Ansvaret överlämnas nu till familjen eller barnets vårdnadshavare som nu själva får avgöra vilket som är det bästa för barnet: antingen att familjen lämnar landet frivilligt och under värdiga former eller att barnet eventuellt göms undan och tas i förvar när det påträffas och därefter avvisas. Vi har i utskottet den förhoppningen att det här förslaget skall medverka till att barn inte behöver tas i förvar annat än i undantagsfall. Rikspolisstyrelsens rapport om att det vid halvårsskiftet fanns 439 barn, där ingen vet var de finns och vad som hänt dem, har också oroat utskottet. Vi gör därför ett tillkännagivande, där vi anser att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter undersöka var barnen finns och hur deras situation är. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det var mycket som man kan kommentera i Maud Björnemalms anförande. Friggebo här i kammaren, när det är ett så viktigt förslag som skall behandlas. Om det verkligen vore omtanke om det viktiga som behandlas i det här förslaget, förstår jag inte hur utskottsmajoriteten har kunnat föra fram sitt förslag utan att närmare bedöma vad konsekvenserna av det egentligen innebär. Till att börja med gör Maud Björnemalm en åtskillnad mellan förvarstagande och fängelse. Förvarstagande är ju en form av fängelse. Även om det inte rör sig om en fängelseinstitution, innebär förvarstagande ändå en form av inlåsning på premisser som helt är att likställa med fängelse. Det är därför som det är så allvarligt att låsa in barn på det här viset. Maud Björnemalm anklagade regeringen för att den inte ansåg det nödvändigt att skicka ut förslaget på remiss. Regeringen har i propositionen angivit att man har haft kontakter med både Invandrarverket och Polisen under beredningen av detta ärende. När sedan utskottet skickade ut sitt förslag på remiss tillkom inte något nytt. Maud Björnemalm sade att hon hade tagit intryck av remissinstansernas synpunkter, och att det förstärkte hennes uppfattning om att man skulle anta förslaget. Det förstår jag inte. Har inte Maud Björnemlm tagit del av de remissyttranden som har inkommit från Rädda barnen, Röda korset, Socialstyrelsen, Advokatsamfundet, Flyktingrådet m.fl., vilka tillstyrker propositionens förslag? De menar att utifrån barnens perspektiv kan man inte låsa in dem på det här viset, och de välkomnar propositionens förslag. Maud Björnemalm tog också upp de gömda barnens situation och undrade hur vi skall förhålla oss till dem. Vi vill naturligtvis att man skall verkställa beslut. Jag vet inte hur Socialdemokraterna har tänkt sig. Skall man ha skolgång för gömda barn? Hur skall det gå till? I så fall får man väl spärra in dem. Det är en mycket märklig diskussion som man för i det här sammanhanget. Man vill motverka gömmande av barn, samtidigt som man vill ge dem som gömmer sig utbildning, socialbidrag och jag vet inte allt. Jag tycker att reglerna skall vara sådana att besluten kan verkställas. Därför måste man försöka att undanröja de omständigheter som gör att barn i dag gömmer sig. Det finns mycket att göra på det området, och det måste göras stegvis, så att det blir en bättre tingens ordning.
Herr talman! Jag tycker att det är cyniskt av Folkpartiet att man inte vill vidkänna att det i Sverige faktiskt finns familjer som gömmer sig. Remissinstanserna har ju påpekat att dessa barn far illa. Och det måste man ta ansvar för. I och med att Folkpartiet tillstyrker propositionens förslag vill man att det skall finnas ytterligare familjer som vistas här illegalt, trots att man vet att barnen far illa. Ingela Mårtensson undrade om jag inte hade tagit del av vad remissinstanserna anför. Jo, jag har läst remissvaren mycket noga, och det har nog flera i utskottet gjort, eftersom vi på åtskilliga punkter vill gå frivilligorganisationerna till mötes. Vi anser att familjerna måste få ett skäligt rådrum innan de skall resa ut ur Sverige. Förvar är inte fängelse, Ingela Mårtensson. Enligt svensk lag är det inte tillåtet att sätta barn i fängelse, häkte eller arrest. Så försök inte att likna det förvarstagande som finns på Carlslund vid ett fängelse! Det är det faktiskt inte fråga om. Det är regeringens skyldighet att belysa konsekvenserna av de förslag som den lägger fram. Det kan inte vara oppositionens sak.
Herr talman! Regeringen skall självfallet beskriva konsekvenserna av de förslag som den lägger fram. Men i det här fallet är det inte regeringens förslag utan det är ett förslag i form av något slags hopkok. Då måste de som står för detta förslag också ta ansvar för det. Därför borde man ha gjort en bättre bedömning av konsekvenserna. Som vi ser det medför detta förslag att allt fler familjer tvingas att gömma sig, eftersom de måste anmäla sig, befinna sig på särskilda platser eller hur de nu skall bete sig. Precis som Berith Eriksson sade är förslaget väldigt oklart i det här avseendet. För mig påminner det hela litet grand om en form av kommunarrest. Jag vet inte om det är det som man vill återinföra. Jag skulle gärna vilja veta hur Socialdemokraterna har tänkt sig att ordna skolgång o.d. för gömda barn. Hur skall det gå till? Man måste på olika sätt komma fram till förslag som motverkar att familjer gömmer sig. Jag tycker inte heller att det är bra att familjer gömmer sig. Det är skadligt för barnen och en påfrestning för hela flyktingfamiljen. Bara att treterminsregeln finns kan ju stimulera till att människor på alla sätt försöker att förlänga vistelsetiden, så att de efter tre terminer får tillstånd att stanna kvar i landet. Förutom de som kommer från det forna Jugoslavien är det i dag knappast aktuellt med treterminsregeln. Det är viktigt att få ned väntetiderna så mycket som möjligt. Även om man inte är gömd, är det en psykisk påfrestning för de familjer som tvingas att under så lång tid som ett och ett halvt år vänta på besked. Jag vill ändå påstå att förvarstagande liknar fängelseförhållanden. Man låses in, kan inte lämna huset och kan inte ta emot besök hur som helst. Reglerna påminner direkt om fängelseregler. Hur det ser ut innanför väggarna har inte så stor betydelse. Det avgörande är att man är inlåst.
Herr talman! Jag kan rekommendera Ingela Det är mycket intressant att se hur Folkpartiet har bytt fot i flyktingpolitiken. Jag har här debatterat flyktingpolitik under ganska många år, och jag har aldrig tidigare hört om den inställning som Vi skall inte ha några gömda barn i det här landet. Det är därför som majoriteten i utskottet har lagt fram detta förslag, som ersätter de dåliga förslagen i den proposition som regeringen har lagt fram. Jag vill avsluta med en fråga till Ingela Mårtensson, som jag faktiskt vill ha svar på: Anser Ingela Mårtensson att de lagar som vi har i Sverige skall efterlydas?

Herr talman! Vilka belägg har Maud Björnemalm för att det är vanligt att barnfamiljer inte vill lämna landet? Skall vi utgå ifrån att det är det vanligaste fallet, när vi skall föra diskussionen? Maud Björnemalm sade att det skall föreligga synnerliga skäl om tiden skall kunna förlängas. I betänkandet står det att synnerliga skäl kan vara att man har misslyckats med att få tag på biljetter. Då undrar jag: Hur får Maud Björnemalm detta att gå ihop med artikel 37 i barnkonventionen? Än en gång: Kan Maud Björnemalm fastslå att den modell för förvarstagande av barn som hon nu har refererat och som presenteras i betänkandet inte strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter? Det står fortfarande inte uttryckt i lagen vilken personalkategori som skall sköta detta förvar. Maud Björnemalm säger att man verkligen har tänkt på barnen. Om man träffar på ett barn som far illa, finns det andra lagrum att tillämpa, exempelvis lagen om vård av unga. Jag kan kort ge ett exempel på hur det kan gå till: En mamma och hennes barn från Colombia kom till Sverige. De hade varit i Spanien och kom därifrån till Sverige. Mamman trodde att de skulle få stanna här. Hon fick lämna den s.k. slussen. Jag förklarade för henne att tredjelandsprincipen gäller. Hon var helt klar över att de skulle återvända. Kvällen före avresan kom poliser för att hämta dem, eftersom man ville vara säker på att de fanns på plats och inte skulle försvinna. Det fanns emellertid ingenting som tydde på att de skulle försvinna. Kvinnan var bl.a. väldigt rädd för polistransporten. De flyktingar som kommer till Sverige har i regel mycket negativa erfarenheter både av polistransporter och av vistelse i förvar, där man låses in. I samtliga remissvar från dem, som av de asylsökande inte upplevs som repressiva, och från dem som arbetar med flyktingar, sägs att flyktingarnas rädsla för förvarstagande är större än för själva avvisningen.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är det 2 056 personer, varav 239 barn, som är efterlysta och som har gått under jorden. Ingen vet var de finns. Vi vet att det finns människor som tror att de av humanitära skäl hjälper barnfamiljerna när de medverkar till att familjerna går under jorden. Det finns också, Berith Eriksson, belägg för att de s.k. gömda barnen mår både fysiskt och psykiskt mycket dåligt. Detta vill vi genom vårt förslag förändra. Jag kan inte förstå att det för Berith Eriksson skall vara så svårt att inse detta. När det gäller barnförvar har vårt parti i tidigare utskottsbetänkanden mycket tydligt och klart beskrivit hur det skall gå till. Förvar skall äga rum i särskilda lokaler med personal som har erfarenhet av barn.
Herr talman! Maud Björnemalm nämnde att det finns 2 500 efterlysta personer i landet. Detta är en uppgift som Maud Björnemalm, liksom jag, har fått via tidningar. I tidningarna uppges att det man inte vet är hur många av de efterlysta som faktiskt finns kvar i landet. Alla tar sig ju inte an en barnfamilj som blivit utvisad, i syfte att gömma den för resten av livet. Under tiden försöker man antingen att få resp. fall prövat -- i regel är det fråga om människor som har jobbat mycket med flyktingar och som kanske ser att en felbedömning har gjorts -- eller så handlar det ofta om att hjälpa familjen att hitta en annan möjlighet att komma ut ur landet. Många säger: Vad som helst, men jag kan inte åka tillbaka till mitt land därför att det innebär död för mig, även om Invandrarverket inte har den uppfattningen. Naturligtvis finns det oseriösa människor som tar sig an flyktingfamiljer. Att över huvud taget gömma människor är inte något som jag själv kan tänka mig att ge mig in på, även om jag har förståelse för att sådant ibland förekommer. Mår barnen bättre av att de tas i förvar? Det kan ändå inte vara möjligt. Träffar man ett barn som mår dåligt, oavsett om det är folk från Socialtjänsten eller Polisen eller andra som träffar barn som mår dåligt, finns det andra lagrum att tillämpa för att hjälpa dessa barn om inte föräldrarna har möjlighet att göra det. Vi måste över huvud taget komma bort från den attityd som råder i diskussionen om flyktingpolitik, nämligen att jämställa ansökan om asyl med en brottslig handling. Vi skall inte ha nuvarande typ av lagstiftning för asylhantering. Vi skall heller inte utan belägg göra påståenden att det är si eller så. Framför allt måste andra vägar prövas än vad som hittills har gjorts för att människor skall få en värdig avresa från vårt land.